Fru talman! Under den förra regeringsperioden ökade handläggningstiderna hela tiden. Under den här regeringens period har vi, trots det kärva ekonomiska läge vi har ärvt, kunnat avsätta pengar till Koncessionsnämnden för att den nu återigen skall kunna få normala handläggningstider. Det kommer att gynna svenska företag.

Fru talman! Eva Zetterberg har frågat mig hur regeringen ser på det arbete som nu bedrivs inom Världsbanken och IMF vad gäller u-ländernas skuldproblem samt vad regeringen gör för att hålla riksdagen informerad i frågor som rör de båda institutionerna. Låt mig först framhålla att regeringen välkomnar de fortsatta ansträngningarna att finna lösningar på de fattigaste ländernas skuldproblem. Sverige har länge varit pådrivande i de här frågorna, såväl i Världsbanken och IMF som i andra fora. Att man nu koncentrerar sig på att finna former för hanteringen av de multilaterala skulderna kan ses som en utveckling av den skuldstrategi som gradvis byggts upp under ett antal år. Samtidigt är det väsentligt att hålla i minnet att det är endast ett begränsat antal u-länder som har en svårhanterlig multilateral skuldbörda. Problemen bör angripas med hjälp av stöd som är avpassat efter varje lands specifika situation. Landets totala skuldbörda behöver vägas in i dessa bedömningar. Eva Zetterberg försöker ge intryck av att Världsbanken först nu vaknat till liv och insett sitt ansvar när det gäller skuldkrisen. Sanningen är ju den att banken, tillsammans med IMF, under lång tid spelat en ledande roll på detta område. Det gäller också ansträngningarna att göra skuldtjänsten till de multilaterala institutionerna mindre betungande, där banken gått i spetsen när det gäller olika arrangemang för skuldlättnad. Banken och fonden bedriver ett omfattande utredningsarbete om u-ländernas skulder. Inom ramen för detta arbete analyseras för närvarande skulderna till de multilaterala organen. Det dokument som "läckte" till pressen för ett par månader sedan var internt arbetsmaterial och representerar därför inte officiell världsbankspolicy. Dokumentet är inte heller godkänt av bankens ledning. Världsbankens chef har klargjort detta vid flera tillfällen, senast i samband med bankens och fondens årsmöte i oktober. Det finns med andra ord inte något konkret skuldinitiativ från banken att ta ställning till. Multilaterala skuldfrågor diskuterades vid det senaste mötet i Utvecklingskommittén, som är bankens och fondens gemensamma policyorgan och där ansvariga ministrar ingår. Man enades om att för flertalet länder är existerande instrument tillräckliga för att åstadkomma en hanterlig skuldtjänst. Men för en mindre grupp länder behövs särskilda lösningar. Regeringen välkomnar bankens och fondens utredningsarbete om skulder och kommer att aktivt delta i diskussionerna kring detta tema i de båda institutionernas styrelser inom de närmaste månaderna. I april 1996 skall Utvecklingskommittén ta ställning till de förslag till lösningar som väntas komma ut av arbetet. Det bör också noteras att det aktuella arbetspapperet från banken inte förordar skuldavskrivning i egentlig mening. Vad det handlar om är i stället att under viss tid finansiera skuldtjänsten för ett litet antal fattiga och skuldtyngda länder. För detta måste man hitta lämpliga finansieringskällor. Samtidigt är tillgängliga resurser, för skuldlättnader eller för annan biståndsfinansiering, begränsade. Används mer resurser till skuldlättnad blir det mindre kvar till utvecklingsprojekt både i dessa länder och i övriga låg och medelinkomstländer. Många gånger är dessutom utvecklingsfinansieringen en förutsättning för att skuldlättnader skall kunna komma i fråga. De multilaterala institutionerna har inte heller några överskottstillgångar som kan disponeras fritt. Världsbanken och IMF fungerar som finansiella kooperativ, där de samlade resurserna utgörs av summan av medlemsländernas bidrag och avkastningen på dessa. Om Världsbanken använder en del av sitt årliga överskott till skuldlättnad, betyder det att överföringarna till bankens koncessionella låneordning, IDA, måste reduceras. I grunden handlar det alltså om hur begränsade finansiella resurser bäst kan användas. Varför bör man då inte skriva av Världsbankens, IMF:s och andra multilaterala organs fordringar? Skälet är att detta skulle få negativa följder för såväl skuldtyngda som andra låntagare i form av dyrare krediter och efter hand minskad utlåning. På sikt skulle det också påverka medlemsländernas intresse att medverka i kapitalpåfyllnader. Det är därför viktigt att deras ställning som prioriterade fordringsägare inte urholkas. Regeringen är beredd att tillsammans med andra aktörer medverka till att lämpliga finansieringslösningar kommer till stånd. I detta sammanhang bör man också fortsätta att överväga i vad mån institutionerna själva kan bidra till särskilda insatser i de länder som har eller kan komma att få en alltför betungande multilateral skuldbörda. Eva Zetterberg hävdar avslutningsvis, med hänvisning till att upplysningar om det interna bankdokumentet kom via massmedier, att informationen till riksdagen i dessa frågor är bristfällig. På denna punkt föreligger en missuppfattning. Inte heller regeringskansliet har tillgång till internt arbetsmaterial från Världsbanken. Det får vi först när det har godkänts av bankens ledning och distribuerats till medlemsländerna. Också vi fick alltså läsa om det aktuella dokumentet i dagspressen.
Fru talman! Min interpellation handlar om skuldsituationen för världens fattigaste länder, hur Sverige har ställt sig till konkreta förslag som har tagits fram inom Världsbanken samt hur regeringen har informerat och diskuterat med riksdagen i dessa frågor. Fru talman! Tillåt mig först bara att göra en liten utvikning. Jag är precis hemkommen från ett annat mycket fattigt land - Guatemala - där jag har varit som valobservatör. Jag har bilder av hur människor i fattigdom försöker resa sig och gå vidare med en process för demokrati och social utveckling. Guatemala hör inte till de allra fattigaste länderna i den bemärkelse som vi här talar om, men landet har nyligen tagit lån och vill gå vidare på en utveckling. Man kan alltså även i ett sådant land väldigt konkret se hur viktigt det är att man hittar former för lån som ett land klarar av och att de leder till social utveckling och rättvisa. Min interpellation gällde framför allt de allra fattigaste länderna. Jag vill tacka finansministern för svaret. Jag är glad att Göran Persson är överens med mig om att det är Sveriges uppgift att vara pådrivande i såväl Världsbanken och IMF som i andra forum för att hitta lösningar både på de multilaterala och på de bilaterala skulderna. Men jag vill hävda, Göran Persson, att det hittills framför allt har varit på det bilaterala området som Sverige har agerat, men inte särskilt på det multilaterala området. Problemen för världens fattigaste länder, framför allt afrikanska länder som Somalia, Sudan och Guinea-Bissau, men också Nicaragua och Vietnam, är enorma. Göran Persson säger att de här länderna är få, men det är 36 länder som har skulder på mer än 200 miljarder dollar och som överskrider 200 % av dessa länders exportinkomster. Utlåningen till de allra fattigaste länderna har ökat från 24,5 % år 1980 till över 70 % åren 1993-1994. Det måste anses vara enorma problem. Jag vill fråga Göran Persson om han verkligen vill stå fast vid att de här problemen gäller få länder. Även Världsbanken har i ett relativt sent dokument pekat på att det åtminstone rör sig om 24 länder. Fru talman! Göran Persson lyfter fram att Världsbanken sedan länge arbetar med att få fram lösningar på skuldproblematiken. Vid ett besök i Washington den 2 november hade jag och den svenska parlamentariska FN-delegationen tillfälle att diskutera de här frågorna med delar av bankens ledning. Jag kan skriva under på att den skandinavisk-baltiska representation som vi har i banken arbetar på ett förträffligt sätt med de här frågorna. Jag har stort förtroende för vår representation där. Man kan inte frånta Världsbanken och de här institutionerna historien och ansvaret, där de i ett tidigare skede själva har orsakat att vissa fattiga länder har tagit på sig en alltför stor skuldbörda och dessutom initierat projekt som har varit i väldigt stor skala och efter västerländska mallar, med industriprojekt som har varit totalt missanpassade. Det har ju lett till att Världsbanken i allra högsta grad har ett eget ansvar för att nu försöka hitta lösningar och att de strukturanpassningsprogram som tidigare har lagts fram, som inte har varit så lyckade, blir anpassade till dessa länders verkliga situation. Fru talman! Om det dokument som vi diskuterar och som är ett arbetsdokument säger Göran Persson att det inte är något konkret skuldinitiativ. Jag är klar över att inget beslut skall fattas nu, utan att det blir först 1996. Men det är ju så, Göran Persson, att regeringar visst tar ställning. I ett uttalande i en DN-intervju den 30 september har Pierre Schori uttalat sig specifikt angående det här förslaget och uttalat sitt stöd. Likaså har SIDA skrivit till den skandinavisk-baltiska representationen i styrelsen. Det intressanta för mig i det här sammanhanget är ju hur Göran Persson själv ställer sig, därför att det är finansministerns ord som väger tyngst i det här fallet - eller hur? - och det är också regeringens samlade bedömning som är av intresse, inte vad en enskild minister säger. Fru talman! Det här förslaget gäller en särskild fond för skuldavskrivningar. Det är inte banken själv som skall ha hand om det. Men det är klart att lösningarna är begränsade och att särskilt USA:s agerande oroar. Inför påfyllningen av IDA-medel 11 har kongressen beslutat att minska USA:s bidrag med nästan 1 miljard dollar. För att både klara skuldavskrivningar och ge möjlighet till nya lån för angelägna utvecklingsprojekt krävs det faktiskt både en hård prioritering och ytterligare medel. Jag är väldigt intresserad av att höra vad Göran Persson själv har gjort i internationella sammanhang, exempelvis i samspråk med USA:s finansminister eller kongress och andra aktörer, för att åtminstone bibehålla men allra helst öka anslagen till Världsbanken, till IDA och till andra internationella organ. Här i Sverige har ju Göran Persson inte gjort sig känd som en påskyndare av att höja anslagen till biståndsverksamheten. Till slut, fru talman, gällde det en fråga om informationen till riksdagen är bristfällig. Göran Persson säger: "Inte heller regeringskansliet har tillgång till internt arbetsmaterial från Världsbanken." Men jag vill påminna om att det finns ett riksdagsbeslut från biståndsdebatten i våras där riksdagen ger regeringen i uppdrag att återkomma och finna former för samspråk med riksdagen i dessa frågor.
Fru talman! Först var det frågan om hur man hanterar skuldlättnader för de länder som är hårdast drabbade. Här handlar det om att man måste fundera på inte bara ländernas situation, utan också Världsbankens. Det handlar om situationen inte bara för de allra mest skuldtyngda länderna, utan också för andra länder som lånar av Världsbanken. Det handlar alltså om hela frågan. Hur man väljer att göra lättnaden för de mest skuldtyngda kan få dramatiska konsekvenser för de andra. Väljer man exempelvis att skriva ned kaptialbeloppen hamnar man ju i en situation då banken troligen får en dyrare belåning på marknaden och på så sätt kommer att få en besvärligare situation när man skall låna ut till andra länder. Den väg som har diskuterats i det här papperet och som jag tycker är sympatisk är ju att hitta ett sätt att hjälpa till med, enkelt uttryckt, räntebetalningarna för att på den vägen ge en lättnad. Det är nog den framkomliga vägen. Problemet är att också detta måste finansieras, och pengarna måste hämtas någonstans ifrån. Det blir ju inte lättare när vi, samtidigt som vi har den diskussionen, har en diskussion som handlar om att de här internationella organen stryps därför att framför allt USA har bestämt sig för att inte ge den typ av anslag man förut har givit och inte infriar sina förpliktelser. Detta har jag mycket tydligt påpekat i samband med Världsbankens årsmöte i ett tal, som blev mycket uppmärksammat och som refererades ordentligt i Världsbankens egen interna publikation men också uppmärksammades i internationell press, exempelvis i The Economist. Den svenska regeringens hållning och den svenske finansministerns attityd till vad den amerikanska kongressen är i färd med att göra är alltså mycket tydligt tillkännagivna. Där råder det ingen tvekan. Sedan är det så att regeringen som kollektiv naturligtvis måste väga av diskussionen om hur man hanterar de skuldtyngda länderna. Jag har, precis som Pierre Schori, en i grunden positiv inställning till att vi måste stötta dessa länder. Metoden att göra det är ännu inte bestämd. Där gäller det som jag sade förut, nämligen att vi skall passa oss för linjen att välja nedsättning av lånebeloppet, eftersom det i så fall handlar om att hjälpa till med skuldtjänster. Nu kan man naturligtvis, om man har tillgång till resurser, hävda att det är fel att spara på biståndsanslagen. Dock har den här kammaren gjort det. Vi har gjort det därför att vi har haft en situation som har pressat Sverige in i ett läge där vi har riskerat att tappa kontrollen över våra offentliga finanser. Biståndet långsiktigt, liksom välfärdssamhället och andra angelägna saker, kan aldrig garanteras av att vi själva lånar till detta. Här måste vi ha en ekonomi som är i balans, en produktion i vårt eget land som förmår bära våra åtaganden. Jag menar att den som verkligen vill ha ett långsiktigt internationellt solidaritetsarbete också bör se till att vi har sunda offentliga finanser i Sverige. Annars blir all solidaritet på kredit från någon annan, som så småningom kan bestämma hur utformningen skall vara. Det tänker jag inte medverka till. Frågan om det är få länder eller inte kan diskuteras. Om Eva Zetterberg påstår att det är 24 länder kanske andra påstår att det är 12. Låt oss säga att det är tillräckligt många länder för att det skall vara ett bekymmer, som är angeläget att diskutera. Låt oss inte haka upp oss på om det är få eller många; det är inte intressant. Problemet är identifierat. Det är en angelägenhet för Sverige. Vi har givit klart uttryck för vad vi tycker. Metoden är naturligtvis, i ett läge då pengarna stryps i dessa internationella organ, någonting som måste avvägas mycket noga. Där är inte Världsbanken färdig. Dock ser vi att den nya ledningen i Världsbanken driver på i den riktningen. Vi är inte heller färdiga i Sveriges regering, men vår uppfattning är gemensam: det här bör vi försöka hjälpa till med att lösa.

Fru talman! Statsministern utser i Sverige själv sina statsråd. Statsministern har alltså en stark maktställning i det avseendet och det yttersta ansvaret för sina statsråd. Mina frågor är: Gjorde Ingvar Carlsson några förfrågningar till sina blivande statsråd om deras ekonomiska ställning? Om han inte gjorde det måste frågan bli: Varför? Om han gjorde förfrågningar, fick han då veta att Mona Sahlin hade problem med sin personliga ekonomi? Om statsministern fick veta att Mona Sahlin hade problem, ansåg han då att det förhållandet var av ringa betydelse för att påverka hennes arbete som statsråd och hennes eventuella möjligheter att bli statsminister? Till sist: Anser statsministern att Mona Sahlins handhavande av sin ekonomi är klandervärt eller ej?
Fru talman! Svaret på den första frågan är ja. De övriga frågorna var en påbörjan av en KU-utfrågning som rimligen bör äga rum i konstitutionsutskottet. Jag har noterat att konstitutionsutskottets ordförande också i en debattartikel har påbörjat en sådan diskussion. Jag har förklarat att jag mycket gärna kommer till konstitutionsutskottet och svarar på de frågorna. Jag vill bekräfta detta besked här i kammaren i dag.
Fru talman! I grundlagens kapitel om kontrollmakten finns det olika instrument för riksdagen att kontrollera regeringen med: dels genom riksdagens revisorer, dels genom konstitutionsutskottet, men också genom spörsmålsinstitutet, dvs. frågor och interpellationer i denna kammare. Jag utnyttjar nu den senare delen. Statsministern har nu svarat ja på den första frågan: Han gjorde vissa förfrågningar om deras ekonomiska ställning. Då blir frågan: Vad framkom vid dessa förfrågningar? Sedan vägrar Ingvar Carlsson att svara på om det Mona Sahlin har gjort när det gäller hennes oordnade ekonomi var klandervärt eller inte. Mona Sahlin har i dag avgått, och frågan är då om hon har avgått helt i onödan. Är det bara pressens delvis sensationshungriga granskning som har gjort att Mona Sahlin har avgått eller inte? Har Mona Sahlin begått några fel eller inte? Det här handlar om ledarskapet i Sverige och en signal till det svenska folket.
Fru talman! Det pågår en juridisk undersökning och genomgång när det gäller Mona Sahlins handhavande av bl.a. kontokorten. Det vore direkt felaktigt av mig att göra en bedömning under den tid som denna utredning pågår. Sedan vill jag säga att om jag skall svara på Birgit Friggebos andra frågor så kräver jag faktiskt att i samband med detta få den tid som det kan ta att ge en fullständig bild. Det är enligt min bestämda mening icke möjligt att inom ramen för detta frågeinstitut ge den bilden. Jag har förklarat att jag är beredd att komma till konstitutionsutskottet. Jag trodde att konstitutionsutskottets ordförande ville att man skulle handlägga de här frågorna med oväld, omdöme och omsorg och inte ägna sig åt en politisering av lägre slag såsom Birgit Friggebo just nu gör.
Fru talman! Jag har ställt en enkel fråga: huruvida det Mona Sahlin har gjort när det gäller handhavandet av sin personliga ekonomi var klandervärt eller inte. Detta är inte föremål för någon som helst juridisk granskning, och därför kan inte Ingvar Carlsson gömma sig bakom det. Det här handlar om ledarskapet i Sverige, om det är klandervärt att under en lång tid inte betala sina räkningar när man har en hygglig lön, innehar höga förtroendeposter och också aspirerar på att få den allra högsta. Ingvar Carlsson vägrar även när han har lång tid, t.ex. vid presskonferenser, att svara på denna mycket enkla fråga.
Fru talman! Birgit Friggebo kan inte ens denna korta stund hålla reda på att hon ställde tre frågor. Hon påstår nu att hon har ställt en fråga. Jag har svarat på två av frågorna. På den tredje kräver jag att få lämna en utförlig redovisning och i så fall inför konstitutionsutskottet. Jag är mycket förvånad över Birgit Friggebos agerande här. Jag vill dessutom påpeka att jag vid det förra tillfället då jag svarade på frågor också fick ta emot kritik gentemot vice statsministern från en annan företrädare i denna kammare. Det sades att vice statsministern överskridit en moralisk och etisk gräns som politiska förtroendemän har att upprätthålla för att ämbetet skall kunna utövas med respekt och auktoritet. Jag sade då att man kanske skall vara litet mer varsam med orden. Jag kunde inte ana att jag skulle bli så sannspådd att det dagen efter visade sig att denne frågeställare hade oredovisade kvitton på över 43 000 kr. Det finns andra ledamöter av denna kammare som inte heller i alla delar har uppfyllt vad som i så fall kan anses vara etiskt och moraliskt. Jag har dock aldrig, som socialdemokratisk partiledare eller som statsminister, utnyttjat vare sig dessa personer eller några andra personer i partipolitiska syften. Jag tycker att Birgit Friggebo som KU:s ordförande kanske skall fundera litet på det ansvar som följer med den rollen innan hon fortsätter den här debatten.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga med anledning av de verkställda dödsdomarna i Nigeria, bl.a. mot författaren och miljökämpen Ken Saro-Wiwa. Jag ställer frågan till statsministern i anledning av att han har varit ordförande för den grupp inom FN som har arbetat med frågan om ledarskapet i FN, och Nigeria sitter i säkerhetsrådet. Jag vill veta av statsministern: Vilka möjligheter har Sverige att få igenom aktioner från FN med Nigeria i säkerhetsrådet? Vilka möjligheter har FN att ta till för att få bort Nigeria ur säkerhetsrådet? Där förväntar vi oss att det är demokratier som är företrädda.

Fru talman! Jag är inte förhandsanmäld, men jag har en fråga att ställa till statsministern. Hur kommer Sverige att agera vad gäller en eventuell hemkallning av ambassadör? Det finns i vårt land många förespråkare för ett sådant agerande.
Fru talman! Jag vill först för Görel Thurdin bekräfta att i det kommissionsförslag som jag har varit med om att lägga fram föreslår vi att Förenta nationerna skall få ökade möjligheter att agera inom det som hittills har kallats den nationella suveräniteten. FN skall kunna säga till ett land: Detta är inte er interna angelägenhet; om man på ett brutalt sätt bryter mot de mänskliga rättigheterna. Med det förslaget skulle i nuvarande situation FN ha större möjligheter än i dag att agera och lägga sig i det som landet gärna vill kalla interna angelägenheter. Även men nuvarande stadga bör det vara möjligt att ta upp frågan i Förenta nationerna. Vi kommer från den svenska regeringens sida att undersöka möjligheterna att med nuvarande regler aktualisera frågan. Jag vill också understryka att även de politiska partierna har ett ansvar. Vi kan t.ex. genom våra företrädare i Europaparlamentet göra en insats. Sedan vill jag till Eva Zetterberg säga att ett hemkallande av en ambassadör aldrig kan bli något annat än en symbolisk handling. Det har naturligtvis ingen direkt effekt på förhållandena i det land som ambassadören hemkallas ifrån. Det är t.o.m. så att det kan vara bra att ha en ambassadör på plats, särskilt i kritiska lägen, för att kunna följa utvecklingen, men också för att direkt till regimen framföra kritiska synpunkter och ha kontakt med oppositionsledare. Den strategin och uppläggningen har vi i Sverige nu haft i över 20 år. Sverige vill gärna vidta åtgärder när det gäller fallet Nigeria som har verklig effekt och som kan bli verkningsfulla. Vi vill gärna göra det tillsammans med andra EU-länder. Vi har i själva verket en hel lista på sådana åtgärder: ett fullständigt vapenembargo, ett avbrytande av allt officiellt biståndssamarbete, skärpta viseringsbestämmelser, frysning av nigerianska regeringens tillgångar i EU-länderna och embargo mot import av nigeriansk olja. Nu på måndag kommer EU:s utrikesministrar att träffas för att diskutera situationen i Nigeria och vad vi från EU:s sida skall göra och kan göra. Där kommer vår utrikesminister att driva de förslagen. I det sammanhanget får vi sedan slutligt bedöma frågan om hemkallande av den svenske ambassadören.
Fru talman! Jag finner de förslag till åtgärder som statsministern har lagt fram utmärkta. Men jag menar att även ett tillfälligt hemkallande av vår ambassadör kan ha en viktig symbolisk effekt. Jag vill fråga Ingvar Carlsson: När EU:s utrikesministrar träffas på måndag - och om alla andra länder ämnar att fortsätta vägen att hemkalla sina ambassadörer tillfälligt för konsultationer och för vidare diskussioner - ämnar då Sverige ensamt stå kvar och inte vidta även denna åtgärd?
Fru talman! Det är den enklaste åtgärd i världen att kalla hem en ambassadör. Det är den enklaste av alla åtgärder. Därför är jag också litet misstänksam. Om man gör det kan det leda till att det blir en ursäkt för att inte göra andra saker. Sedan kommer nästa fråga. Det är svårare att bestämma och besluta om när ambassadören skall återvända. När Eva Zetterberg talar om att tillfälligt kalla hem ambassadören ber jag Eva Zetterberg och andra fundera över att regeringen så småningom skall ta beslutet att återsända ambassadören. Vilken risk löper vi då att detta blir en bekräftelse på att vi nu har glömt? Innan ni binder upp er för att kalla hem en ambassadör, fundera också över om ni är beredda att inom en snar framtid stödja återsändandet av ambassadören till landet i fråga, och vilka konsekvenser det får.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till skolminister Ylva Johansson med anledning av Friskolekommitténs betänkande som offentliggjordes nu i tisdags och det pressmeddelande som skolministern sände ut. Det gäller den garanterade ersättningsnivån till en fristånde skola, dvs. skolpengen. I den uppgörelse som nu är träffad mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet tar man bort skolpengen. I det pressmeddelande som Ylva Johansson skickade ut välkomnar hon detta. I våras gjorde Socialdemokraterna och Centern i utbildningsutskottet upp om skolpengen. Man sänkte den från 85 % till 75 %. Även vid detta tillfälle välkomnade skolministern den uppgörelsen. Min fråga till skolministern är: Varför har hon ändrat uppfattning i sakfrågan, och kommer hon att köra över sin utskottsordförande, socialdemokraten
Fru talman! Den parlamentariska kommittén som haft till uppgift att komma med förslag när det gäller fristående skolors villkor i framtiden överlämnade sina förslag till mig i tisdags. Flera av de förslagen ser jag positivt på. Nu vidtar en remissbehandling och en diskussion, och först därefter kommer regeringen att ta slutlig ställning till förslagen. Regeringen aviserade redan i våras, när vi lade fram förslag om en sänkt garanterad nivå till fristående skolor, att det var en lösning i avvaktan på att utredningen om de fristående skolornas långsiktiga villkor skulle bli klar.
Fru talman! Vid det tillfället uttalade både Socialdemokraterna och Centern att man försökte skapa långsiktiga ekonomiska villkor för de fristående skolorna. Man ansåg också att man skulle ta hänsyn till detta i utredningen. Även Ylva Johansson välkomnade det vid detta tillfälle. Ministern får nog bestämma sig för på vilket ben hon skall stå. Antingen det ena eller det andra.
Fru talman! Som vi socialdemokrater och regeringen vid flera tillfällen har redogjort för, bl.a. här i kammaren, vill vi se ett system där det är likvärdiga villkor för fristående skolor och kommunala skolor och där man inte har en överkompensation eller en underkompensation. De förslag som den kommitté som utrett villkoren för de fristående skolorna har lagt fram är hyggliga förslag i den riktningen. De skall nu remissbehandlas och därefter vara underlag för regeringens ställningstagande. I avvaktan på kommitténs arbete lade regeringen i våras fram förslag som också hade inriktningen att skapa ett bidragssystem som tog större hänsyn än det tidigare till elevers och skolors skiftande behov.
Fru talman! Förra veckan kunde man läsa en intervju med förre vice riksbankschefen, numera riksgäldsdirektören, Thomas Franzén. Rubriken i tidningen är: Hotet mot statsfinanserna är borta. I denna artikel prognostiserade riksgäldsdirektören att obligationsräntorna kunde på ganska kort sikt gå ner med ända upp till två procentenheter. I dag har finansutskottet haft en offentlig utfrågning av riksbankschefen, och då togs den här frågan upp. Riksbankschefen sade då - jag kan säga det, eftersom utfrågningen var offentlig - att det fanns skäl för den optimism som riksgäldsdirektören hade gjort sig till tal för. Riksbankschefen pekade på att det politiska systemet har visat att man tar detta på allvar, att förtroendet ökar och att det finns skäl att tro att man kan nå sådana effekter. Jag tyckte kanske att rubriken, Hotet mot statsfinanserna är borta, var att ta i. Just därför vill jag ställa en fråga till finansministern. Delar finansministern de optimistiska förhoppningar som riksgäldsdirektören och riksbankschefen har offentliggjort de senaste dagarna?
Fru talman! Buren av många uppmuntrande ord från mina kolleger i regeringen skall jag försöka att inte dra i väg. Det är klart att de har rätt i den meningen att vi har en väsentligt förbättrad situation i statsfinanserna. Den är mycket bättre än vad vi trodde för ett år sedan. Det går snabbt åt rätt håll. Tillväxten för innevarande år ser också bra ut. Räntorna har fallit, kronan har stärkts. Vi har sett allt detta i massmediernas rapportering. Det är ett uttryck för att det som den här riksdagen med så stor kraft, och faktiskt också med stor vånda, har genomfört nu börjar ge resultat och fungera. Jag skulle dock vilja säga att vi ändå måste vara beredda på att vi har svårigheter framför oss. Det akuta hotet är avvärjt, men ett land som har en statsskuld på 1 400 miljader kronor är sårbart. Vi har visserligen också stora tillgångar, men det handlar om en skuld av den omfattningen. Jag kan inte som finansminister bara lättvindigt säga att hotet nu definitivt är avvärjt. Vi måste ha beredskap för att det kan hända saker som ligger utanför vår kontroll som har direkt effekt på den svenska ekonomin. Jag vill bara erinra om t.ex. Mexicokrisen och andra händelser. Det kan hända igen. Men visst känns det mycket lättare och starkare i dag än vad det gjorde bara för ett halvår sedan. I den meningen håller jag med.
Fru talman! Det tycks vara så att den internationella oro som finns på de s.k. marknaderna inte smittar av så mycket på Sverige som den gjorde för bara ett halvår sedan. Man kan t.ex. peka på vad som hände i USA och på bankkrisen i Japan. Det är naturligtvis förmätet att jämföra sig med finansministern, men som ledamot av finansutskottet tycker man också att man har ett ansvar för den fortsatta utveckling. Då är det intressant att höra finansministerns bedömning av förhållandet mellan internationell oro och Sveriges ekonomiska politik och utvecklingen i Sverige.
Fru talman! För varje månad som går blir vi alltmer säkra och allt mindre sårbara. Det handlar ju också ytterst om den här församlingens beslutskapacitet. För varje månad som går med det saneringsprogram som riksdagen har antagit flyttar vi ju hem beslut till riksdagen ifrån marknaden. Vi återskapar folkflertalets makt över den ekonomiska politiken genom att fatta dessa svåra beslut. Den som är satt i skuld är icke fri. Det är utgångspunkten. Nu ser vi att vi har en fortgående förbättrad styrka. Jag är naturligtvis behärskad optimist, men jag vill ändå komma tillbaka till att vi inte tar ut någonting i förskott. Det kan fortfarande inträffa sådant som skadar oss. Då tänker åtminstone jag och regeringen i övrigt se till att vi har beredskap att handla om det behövs. När vi kommit så här långt med saneringen av statsfinanserna skall vi självfallet inte tappa greppet. Nu är vi på väg att lyckas.
Fru talman! Jag har en fråga till statsministern. Biträdande socialminister Anna Hedborg har under det senaste dygnet i olika medier förklarat att hon kan tänka sig att reducera värdet av enskilt ingångna pensionsförsäkringsavtal av s.k. budgetskäl. Det kan på goda grunder av gemene man uppfattas som konfiskering av enskild egendom och brist på respekt för ingångna avtal. Det aktualiserar ett par frågeställningar till statsministern. De är av principiellt slag, och därför bör statsministern svara. Vad är det för signaler, budskap eller vägledning som landets regering med statsministern i spetsen vill ge de tiotusentals människor som varje månad sätter av pengar inom ramen för olika avtal för att trygga sin egen och sina anhörigas ålderdom? Är statsministern beredd att här i denna kammare i dag ta avstånd från detta och ge beskedet att han anser att den typen av handlande, att gå in i enskilda pensionsavtal, icke är förenligt med en av rättsordningarna i västerlandet, nämligen avtalsrätten, och att avtal skall hållas?

Fru talman! Vad frågaren avser är ett diskussionsinlägg som Anna Hedborg har gjort med anledning av den pågående översynen av pensionssystemet. Det har varit en massiv opinion emot att räkna av avtalpensioner emot det framtida pensionssystemet. I det sammanhanget har hon sagt att om man inte räknar av avtalspensioner utan lämnar dem åt sidan lämnar man ett hål i pensionssystemet som kostar ungefär 2 miljarder att finansiera. Som diskussionsinlägg har hon då pekat på möjligheten att exempelvis använda de privata pensionerna och i det sammanhanget reducera framtida pensioner mot dem i stället. Detta är inget ställningstagande från regeringen. Det är en diskussion. Jag har nu på morgonen i samtal med Anna Hedborg försäkrat mig om att vi ser likartat på frågan. Det är ingen diskussion om att de som har sparat i privata pensionsförsäkringar som ett komplement till det allmänna pensionssystemet skall behöva se dem kvittade mot framtida allmänna pensioner. Det är inte aktuellt.
Fru talman! Om man skall tolka det välvilligt kan jag konstatera att den typen av konstruktioner och förslag till riksdagen inte kommer. Det innebär i realiteten att enskilda människor som har tecknat enskilda pensionsavtal kan känna att de inte kommer att drabbas av detta. Jag tycker i och för sig att det hade varit bra om statsministern som chef för regeringen hade lyssnat på den som ställde frågan och tyckt att det var rimligt att gå upp och deklarera tilltron till respekten för de ingångna avtal som dessa människor har träffat med olika försäkringsbolag, oaktat det är enskilda eller kollektiva avtal. Jag efterlyser faktiskt att statsministern å regeringens vägnar uttrycker den uppfattning och respekten för ingångna avtal.
I statsministerns uppdrag att leda regeringen ingår också att fördela ansvaret för att svara på frågorna här i kammaren.
Fru talman! På slutet snubblade Anders G Högmark på ordet avtal. Tonen hade kanske varit mer passade i frågeställningen om han själv hade kommit ihåg att hans parti står bakom att reducera avtalspensionerna mot framtida utgående allmänna pensioner. Vid det tillfället var det inte dags att föra samma typ av stor principiell debatt som tydligen är på tapeten nu. Det jag har sagt behöver inte tolkas. Jag har klart och tydligt sagt att den som har sparat i en pensionsförsäkring som en komplettering till allmän pension naturligtvis har gjort det på ett regelverk och på grunder som har lagts fast av den här riksdagen. De kan inte ändras i efterhand.
Fru talman! Energiministern har uttalat sig med innebörden att år 2010 inte gäller som slutår för kärnkraftens avveckling. Han har också uttalat sig med innebörden att den svenska vattenkraften skulle komma att exploateras ytterligare. När det gäller kärnkraften har ledaren för det andra linje 2-partiet uttalat sig med en likartad innebörd. Energiministerns uttalande skulle kunna tolkas som regeringens bedömning.
Fru talman! Jag anser att det är tid för diskussion. Men det är faktiskt inte tid för beslut ännu. Energikommissionen presenterar sina förslag i mitten av december. Sedan skall frågorna ut på remiss, och vi skall ha partiöverläggningar. Därefter är det dags för beslut. Jag vill säga att energiministern inte har sagt att vattenkraften skall byggas ut. Han har sagt att det inte kan vara uteslutet att diskutera frågan. Inte heller Lennart Daléus kan väl mena att det är uteslutet att frågan kan diskuteras. Jag vill varna för onödiga låsningar i denna stora och svåra fråga. Vi måste undersöka möjligheterna att åstadkomma breda kompromisser. Jag vet inte hur många gånger jag har redovisat min inställning till folkomröstning. Jag gjorde det senast i går inför massmedierna. Jag vill även i dag säga att Jag anser att man skall ha mycket stor respekt för folkomröstningar.
Fru talman! Jag delar uppfattningen att man bör diskutera de här frågorna. Jag inser att energikommissionens material skall ligga till grund. Det som är problematiskt är att några regeringsföreträdare och andra aktörer från tid till annan deklarerar sin ståndpunkt och ändrar ståndpunkt. Det är därför viktigt att statsministern sätter ner fötterna för att markera vad regeringens nuvarande position i frågan är.
Fru talman! Jag kan försäkra både Lennart Daléus och kammarens övriga ledamöter att regeringen icke har fattat några beslut. Det vore helt orimligt att tillsätta en energikommission och innan den ens har lagt sitt förslag låsa sig för en viss uppfattning. Regeringen har inte påbörjat diskussionen. Vi har haft några första förberedande genomgångar av frågan. Först skall energikommissionens förslag läggas, därefter skall vi ha partiöverläggningar. Jag hoppas att vi då inte åstadkommer den ena majoriteten efter den andra för nej, utan att vi lyckas åstadkomma majoriteter för ja. Det här är en fråga som inte lämpar sig för att växla mellan olika valperioder. Det vore inte bra för landet, vår ekonomi och miljön. Vi borde komma fram till en energipolitik som ger oss säker tillgång på energi till rimliga priser med minsta möjliga miljöskadeverkan.
Fru talman! Jag är glad över svaret. Det kan ju inte tolkas på annat sätt än att det är statsministerns tidigare mycket tydliga besked i den här frågan som gäller.
Fru talman! Jag delar statsministerns uppfattning att det gäller att samla sig till stabila spelregler på energipolitikens område. Eftersom jag sitter i energikommissionen kan jag säga att det faktiskt är vad vi försöker sträva efter; att finna en bra lösning. Samtidigt har jag den här veckan följt massmediernas rapportering av vad statsministern sagt i Finland. Eftersom budskapen var litet olika vore det bra med ett klargörande av om statsministern i det sammanhanget har gjort några utfästelser när det gäller en stor introduktion av naturgas i Sverige med åtföljande stora koldioxidutsläpp.
Fru talman! Jag har för vana att säga detsamma utanför landets gränser som inom dem. När det gäller gasen har jag alltså sagt att det är ett realistiskt alternativ i den meningen att det finns gas inom Norden. Det finns en känd teknik, om man vill använda den. Om det med hänsyn till pris, miljöeffekter etc. skall ingå i det svenska energisystemet i större utsträckning än nu är en fråga vi inte har berett och inte kan ta ställning till innan energikommissionen har lagt sitt betänkande. Den som lyssnade på min presskonferens om detta kan inte hysa minsta tvivel om vad beskedet var.

Fru talman! Den 18 september besökte försvarsministern Karlskoga. Människorna där var mycket bekymrade över Försvarsberedningens förslag som dramatiskt skulle försämra Bofors förutsättningar. Han sade följande, enligt Närkes Allehanda: Thage G Peterson konstaterar att han inte delar försvarsutredningens prioriteringar vad gäller försvarsindustrin. Karlskoga Tidning skrev: Konkret gav Thage G Peterson besked om att den kommande propositionen inte kommer att skrivas på Försvarsberedningens förslag. Likväl återfinns i det närmaste identiska prioriteringar i propositionen angående försvarsindustrins kompetens och struktur. Det leder till frågan: Driver regeringen en försvarspolitik i Karlskoga och andra berörda orter för att lugna ortsbefolkningen och en annan i Rosenbad?
Fru talman! Det som påstås i frågan är inte korrekt. Propositionen har återgett Försvarsberedningens tankar, men regeringen har inte ställt sig bakom förslagen från försvarsberedningen. Hela frågan om försvarsmaterielet skjuts upp till försvarsbeslutet 1996 för att vi skall få tid att ordentligt gå igenom de olika delfrågorna. Däremot har Försvarsberedningen på ett förtjänstfullt sätt gått igenom vilken kompetens vi borde ha på olika områden. Jag hävdade att genomgången möjligen inte är riktigt tillräcklig, utan att vi under de kommande månaderna skall få chans att göra detta. De försvarsindustriella frågorna får försvarsutskottet diskutera till hösten. Om ett år kan vi besluta i dessa frågor.
Fru talman! Inget skulle glädja mig mer än om det verkligen var så. Jag erinrar dock om en att-sats i propositionen: Regeringen föreslår att riksdagen godkänner vad regeringen förordar om grunderna för försvarets materielförsörjning. I propositionen återges och diskuteras samtliga de prioriteringar som förekommer i Försvarsberedningens förslag. Det gäller t.ex. en som handlar om export och som återges även här. Den innebär att regeringen skall stödja export av det som egentligen inte tidigare exporterats. Det som har haft den övervägande delen av svenskt exportvärde inom krigsmateriel kommer regeringen alltså inte att stödja. Står försvarsministern fast vid detta?
Fru talman! Om frågeställaren läser en bit till i propositionen finner han att försvarsmakten och överbefälhavaren kommer att få i uppdrag - de har förresten redan fått i uppdrag - att se över försvarsmaterielindustrin och vilket behov försvaret, inte minst vid en återtagning, en s.k. anpassning, har av en materielförsörjning av en egen svensk industri. Det är det arbete som nu pågår. Det skall så småningom redovisas till riksdagen. Jag fann det vara riktigt att ändå för riksdagen och försvarsutskottet redovisa Försvarsberedningens tankegångar och vad man har föreslagit. Det föreligger möjligen en förväxling mellan Försvarsberedningens förslag och propositionens förslag.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsministern. Frågan har viss juridiciell anknytning. Jag vädjar till statsministern om svar eftersom jag menar att det handlar om rättsväsendets folkliga förankring och folkets förståelse för rättsskipning. Jag vill anknyta till två inte särskilt märkvärdiga frågor. Den ena handlar om en tämligen simpel väskryckare som inte skötte sig bättre än att han blev ertappad, och kanske fick någon snyting mer än han förtjänade. Likväl framgår det av massmedierna att den som ertappade väskryckaren fick ett strängare straff än väskryckaren. Det har inte riktigt folklig förankring, om jag får tolka det så. Jag vill erinra om en som begick ett väpnat rån mot en juvelerarbutik och var så klantig att han förlorade sitt vapen och t.o.m. fick en kula efter sig. Den som ertappade rånaren fick ett strängare straff än rånaren, om jag är rätt underrättad. Skulle statsministern kunna medverka till att vi funderar på denna typ av rättsmedvetandets förankring? Det var det det ytterst handlade om, och inte om juridik.
Fru talman! Det här är en fråga som bör ställas till justitieministern och inte till statsministern. Justitieministern hade då tvingats säga att när det gäller domarna får en regering inte kvälja dom. I den delen kan vi alltså inte svara på om detta är rimligt eller inte. Däremot kan naturligtvis regeringen komma med förslag till en ändring av lagstiftningen, så att domsluten på sikt och i fortsättningen kan stämma väl överens med ett rättsmedvetande. I den delen delar jag Arne Anderssons uppfattning att det är viktigt att det finns en någorlunda god samstämmighet mellan medborgarnas rättsmedvetande och bedömningen av vad som är någorlunda rimligt i domsluten och det våra domstolar, med hänsyn till stiftade lagar, försöker bedöma. Det är det svar jag kan ge i dag.
Fru talman! I gårdagens Rapport uttalade sig finansminister Göran Persson om beskattningen av bilförmåner. Han sade att han välkomnade att riksdagen och skatteutskottet tar tag i frågan. Om jag inte är helt fel underrättad ligger ärendet för närvarande på regeringens bord. Är finansministern medveten om den saken? Och när kommer den utredning som Finansdepartementet för närvarande handlägger?
Fru talman! Jag är mycket väl medveten om den saken. Min kommentar fälldes mot bakgrund av att skatteutskottets ordförande sade att man i riksdagen tänker titta på frågan, och det har jag självfallet inget emot.
Fru talman! Vi har blivit lovade att utredningen skall komma under det sista halvåret i år. Det hade därför varit klädsamt om finansministern i detta nyhetsinslag hade sagt att förslaget skall presenteras i stället för att hänvisa till riksdagen. Det är ju de facto regeringen som handlägger frågan för närvarande. Är det inte dags att finansministern nu säger när utredningen skall komma? När frågan var uppe i skatteutskottet den 11 maj 1995 blev vi lovade att ett utredningsförslag skyndsamt skulle läggas fram och att det skulle redovisas för riksdagen under den senare delen av året. Jag undrar nu: När kommer utredningen? Kan vi förvänta oss att den kommer enligt den utlovade planen?
Fru talman! Jag svarade på den första frågan såsom den ställdes, mot bakgrund av ett refererat nyhetsinslag. Per Rosengren frågade också vilket arbete som pågår inom Finansdepartementet. Vad gäller beskattningen av vägtrafik i allmänhet görs nu en samlad översyn. Frågan om bilförmånerna och beskattningen av dessa är utbruten ur det sammanhanget, och den frågan tittas på i särskild ordning. Jag kan i dag inte meddela någon tidpunkt för när en sådan studie redovisas för riksdagen.
Fru talman! Redan 1993 sades det att frågan skulle utredas skyndsamt. När den socialdemokratiska majoriteten i skatteutskottet tillsammans med moderaterna i våras avstyrkte vår motion blev vi lovade detta. Motionen avstyrktes just med hänvisning till den utredning som skulle bli aktuell under hösten. Hur fungerar egentligen kommunikationen mellan företrädare i riksdagen och regeringen?
Fru talman! Jag har som sagt redan svarat på frågan. Jag kan inte ange något definitivt datum för när utredningen redovisas för riksdagen. Med detta får Per Rosengren ge sig till tåls.

Fru talman! Vill man fördröja behandlingen av förmånsbeskattningen skall man självfallet lägga in utredningen i ett större sammanhang. Vad diskussionen har gällt har varit hur många privata mil som skall ligga till grund för förmånsbeskattning. Skall det vara 1 500 mil, som i dag, eller skall det vara mer? Det är en relativt enkel fråga att avgöra, och den bör kunna hanteras utan att man för den skull lägger in den i en större utredning.
Fru talman! Då förutsätter jag att det betyder att regeringen väldigt snart kommer att lägga fram ett sådant enkelt förslag, att det inte skall behöva ligga och vänta på den samlade översynen utan att förslaget väldigt snart kommer att läggas fram på riksdagens bord.
Fru talman! Utgångspunkten för svaret på min fråga är att det här utredningsarbetet har annorlunda karaktär. När vi justerar milgränserna skall vi också vara på det klara med vad som händer för dem som kör ett mycket begränsat antal mil, vilka konsekvenserna blir för den gruppen. Det är den avvägningen som måste ske, så att vi inte skapar ett nytt problem i och med att vi ändrar i befintlig lagstiftning.

Fru talman! Vi genomför nu i Sverige den kraftigaste satsningen på nybyggnad och utbyggnad av järnvägssystemet som skett på över hundra år. Samtidigt har den myndighet som är ansvarig för detta, nämligen Banverket, nu varit utan generaldirektör sedan den 21 juni, alltså i nästan fem månader, till men, påstår jag, för verkets verksamhet. Jag vill fråga statsministern för det första om han anser att det här är ett tillfredsställande förhållande och för det andra när vi kan räkna med att det kommer ett beslut från regeringen.
Statsministern anser inte att detta är en statsministerfråga. Jag ger då ordet till Elving Andersson för en kort kommentar. Det går bra att senare ställa frågan till ansvarig minister och få svar.

Fru talman! Det är angeläget att statliga chefer tillsätts så snabbt som möjligt men att ärendena också bereds på ett bra sätt, så att det blir bästa tänkbara person som utses. Jag trodde frågan gällde varför utnämningen har dröjt i det här speciella fallet. Den frågan måste kommunikationsministern svara på.
Fru talman! Min fråga knyter an till den som Anders G Högmark ställde tidigare om pensionsförsäkringar. Han fick då ett mycket bra svar från finansminister Göran Persson. Göran Persson sågade nämligen Anna Hedborg var i det sammanhanget väldigt tydlig. Hon sade att det här problemet bara kan lösas på två sätt. Antingen får man försämra de privata pensionsförsäkringarna, eller så får man slopa reduktionerna för avtalsförsäkringar. Finansministern sade att det hittills har funnits en massiv opinion för det. Jag vet inte riktigt om det stämmer, men det politiska systemet har hittills gjort bedömningen att vi inte har råd att gå på den andra linjen som Anna Hedborg pekade på. När nu finansministern har sågat det ena alternativet vill jag fråga honom om hans bedömning av det andra. Delar regeringen uppfattningen att det bara finns dessa två alternativ? Har vi i så fall råd att lösa den andra frågan?
Fru talman! Det finns ingen anledning för mig att gå in på den typen av frågeställning. Det finns en parlamentarisk pensionsarbetsgrupp tillsatt, och denna har den mycket grannlaga uppgiften att försöka skapa ett pensionssystem som är hållbart ekonomiskt sett. Varje förmån vi kostar på oss i det pensionssystemet måste finansieras. I det sammanhanget har den ansvariga ministern den otacksamma uppgiften att av och till få vädra ett eller annat finansieringsförslag som inte är populärt men som det faktiskt kan vara nödvändigt att diskutera därför att vi trots allt har en ram att hålla oss inom. Vad gäller frågan hur det skall vägas av inom ramen vill jag säga: Låt den sittande arbetsgruppen, där flera partier är representerade, i lugn och ro få hantera den saken.
Fru talman! Det är för sparviljan i landet oerhört betydelsefullt att människor har klart för sig att statsmakterna respekterar kontraktet mellan individen och staten om att staten inte tänker lägga beslag på det som man har sparat ihop för sin ålderdom. Jag tyckte att finansministern i sitt första svar var mycket tydlig - det kan inte bli tal om att använda privat pensionssparande som finansiering av någonting annat. Det är väldigt viktigt att finansministern håller fast vid att det i varje fall inte kan bli aktuellt att använda privat pensionssparande för att lösa det här problemet.
Fru talman! Jag vill göra samma reflexion som till Anders G Högmark. Människor har slutit sig samman och via sina fackliga organisationer förhandlat sig till pensioner avtalsvägen och trott att det är något som skall utgå ograverat i framtiden. Folkpartiet har aldrig direkt i debatten bekymrat sig om den aspekten. Brösttonerna nu med anledning av Anna Hedborgs inlägg i går är mot den bakgrunden inte särskilt imponerande.
Fru talman! Jag kan å Folkpartiets vägnar säga att vi är fullt beredda att lösa den frågan, om vi gemensamt kan hitta en finansiering. Jag vill till sist ställa frågan om finansministern anser att det är angeläget att lösa frågan om avtalspensioner, om vi kan hitta någon finansiering. Jag har tolkat honom så att det är uteslutet att dra in de privata pensionerna i den bilden.
Fru talman! Nu kommer Lars Leijonborg tillbaka till den fråga som det egentligen handlar om. Vi skall hitta en finansiering. Det finns ett kompakt motstånd mot att behandla avtalspensioner på det sätt som har presenterats i debatten, dvs. att de skall räknas av mot framtida allmänna pensioner, och vi måste hitta en finansiering. För det har vi partierna emellan en arbetsgrupp som diskuterar det framtida pensionssystemet. Låt den i lugn och ro få föra den diskussionen. Jag har fullt förtroende för de ledamöter som ingår där.

Fru talman! Min fråga handlar också om finansiering, nämligen finansieringen av rättegångarna mot krigsförbrytarna i Bosnien, och jag vill rikta min fråga till statsministern. Enligt vad jag har hört har den första rättegången skjutits upp på grund av bristande resurser för försvaret. Det är mycket olyckligt att dessa rättegångar inte kommer i gång. Om inte individuell skuld döms ut, kommer kollektiv skuld att tas ut, vilket skulle kunna få katastrofala följder och eventuellt föra konflikten vidare. Sverige har redan gjort stora insatser, men vad kan vi ytterligare göra för att säkra den internationella finansieringen av rättegången mot krigsförbrytarna?
Fru talman! Det är sant att krigsförbrytartribunalen har ont om pengar. Det hänger samman med att vissa medlemsstater inte betalar sina obligatoriska avgifter till FN. Vad den svenska regeringen tycker om detta är välkänt. Det sade jag själv i FN:s talarstol nyligen. Skälet till att den första rättegången skjutits upp är emellertid inte ekonomiskt utan är nog i första hand på att målet utökats på åklagarens initiativ.
Fru talman! Hur kan Sverige politiskt och ekonomiskt stödja fredsprocessen i fortsättningen, så att inte mänskliga rättigheter och folkrättsliga begrepp kommer i bakgrunden?
Fru talman! Jag tror att vi kan göra det på många olika sätt, dels genom att mycket starkt understryka att vi stödjer principen om krigsförbrytartribunaler och att ansvariga ställs till ansvar, dels genom att vi för egen del verkligen också ställer upp med de ekonomiska medel som kommer att behövas. Det handlar vidare om bidrag med personal, insamling av vittnesmål och stöd till insamling av information från regionen i fråga. Vi kan alltså göra insatser på en lång olika områden, och det försöker vi också göra. Men förseningen tror jag faktiskt beror på att målet har utökats.

Fru talman! Jag hade i detta sammanhang gärna önskat att jag hade varit finansminister. När det gäller biståndsparagrafen i socialtjänstlagen kommer en lagrådsremiss före årsskiftet i syfte att möjliggöra en proposition omedelbart efter årsskiftet. Den lagrådsremissen grundar sig på att man får ett större kommunalt ansvar för socialt och ekonomiskt bistånd utan att individernas rättssäkerhet åsidosätts.

Fru talman! I en departementspromemoria från Finansdepartementet förs det fram ett förslag om att slå samman Tipstjänst och Penninglotteriet. Detta kan få inte bara konsekvenser för den spelande allmänheten och för folkrörelserna utan också regionalpolitiska konsekvenser för Gotland.
Fru talman! Frågan är inte beredd så långt att jag kan svara på vad en eventuell framtida proposition kan komma att rymma. Några reflexioner dock som svar på de frågor som Agne Hansson reser. Hela förändringen sker mot bakgrund av spelmarknadens våldsamma omvandling och internationalisering, och den syftar till att låta de statliga spelen behålla sin konkurrenskraft utan att vi för den skull höjer trycket och ökar kommersialiseringsgraden på denna marknad, framför allt mot bakgrund av sociala resonemang och hänsyn till ungdomar. Det är också angeläget att vi i det sammanhanget klargör de långsiktiga spelreglerna för fördelningen mellan folkrörelser och staten. Det finns principiella riktningsvisare för det i propositionen. I frågan om vi skulle stanna för att lägga samman Tipstjänst och Penninglotteriet på så sätt att det blir en koncentration till Sundbyberg och så att Gotland drabbas, gör jag den bedömningen att regeringen inte tänker medverka till en sådan regionalpolitisk ordning.
Fru talman! För några år sedan tog riksdagen ett beslut om ett samlat ledningsansvar för hälso och sjukvård, som innebar att man skulle öka säkerheten för patienterna genom att läkare alltid skulle vara både medicinskt och administrativt ansvariga. Socialutskottet har ett par gånger begärt utvärderingar, och en sådan har nu kommit. Den visar att det här beslutet kanske inte var så bra.
Fru talman! Jag har för avsikt att komma till riksdagen under våren med förslag angående chefsöverläkarreformen och en översyn av det samlade ledningsansvaret.

Fru talman! Jag har en övergripande testfråga i ämnet etik till den socialdemokratiske statsministern. Jag tror att han faktiskt också har ett svar. Anser statsministern att det för en medborgares allmänna aktning, trovärdighet och solidaritet med andra medborgare i ett demokratiskt samhälle är viktigt att man som huvudregel betalar sina skulder i form av räkningar och avgifter samt alla mer eller mindre häftiga skatter i tid automatiskt, utan mera regelmässiga påminnelser eller efterkrav?
Fru talman! Svaret är ja. Till yttermera visso anser jag att ett statsråd som har ådragit statsverket och skattebetalarna utgifter på över 43 000 kr bör redovisa underlaget för detta, och kanske vara litet försiktig med att, som ledamot av denna kammare, anklaga andra kolleger för att inte sköta sådana affärer. Dubbelmoral är inte bättre än dålig moral i största allmänhet.
Fru talman! Jag önskar ställa en fråga till statsministern. För närapå ett år sedan var frågan angående stoppande av lokalradiostationernas utauktionering uppe här i kammaren. Folkpartiet och Moderaterna fördröjde beslutets ikraftträdande med ett år. Nu planerar Radio och TV-verket en ny auktion, enbart tre dagar innan riksdagen återigen får möjlighet att införa en stopplag. Jag undrar om regeringen har påtalat för Radiooch TV-verket olämpligheten i att auktionera ut ytterligare lokalradiostationer, med hänvisning till riksdagens tidigare beslut om att faktiskt stoppa auktionerna och det faktum att man har tillsatt en utredning som skall se över lokalradiostationernas framtid.
Fru talman! Som statsminister kommer jag att hålla på den princip vi har varit överens om, dvs. att frågor till fackstatsråd skall ställas till fackstatsråden. Denna fråga får ställas när statsrådet Margot Wallström är närvarande.

Fru talman! Då skall Göran Persson och jag försöka övergå till de globala finanserna, som jag anser är av lika stor vikt som de svenska finanserna. Det finns inte tid att gå in på en ny biståndsdebatt om möjligheten att höja biståndsbudgeten. Jag är helt överens med Göran Persson om att vi måste ha en sund svensk ekonomi för att finansiera ett högre bistånd. Det jag är förvånad över är att talet om sunda finanser och om att man inte skall leva över sina tillgångar bara kommer fram när det gäller biståndet och välfärden. Däremot tas just de aspekterna upp väldigt sällan när man diskuterar anslagen till det militära försvaret. Jag vill gå vidare med att säga att jag är glad över att kunna konstatera att Göran Persson och jag är väldigt överens om hur viktigt det är att Sverige aktivt driver frågorna om skuldavskrivningar för de fattigaste länderna, och över att det är regeringens gemensamma ståndpunkt. Jag vill också, fru talman, lägga till att jag självfallet förstår aspekterna vad gäller nödvändigheten av att banken inte bara hjälper de mest skuldtyngda länderna utan också fungerar väl som bank och finansieringsinstitut. Det är angeläget. Jag vill också säga, fru talman, att jag gläder mig åt att Göran Persson aktivt har drivit dessa frågor inför berörda instanser i USA och förhoppningsvis även i andra länder där oviljan att stå upp för sina betalningar finns. Jag vill till slut återkomma till den fråga som jag över huvud taget inte fått något svar på. Det gäller dialogen mellan riksdag och regeringen i dessa frågor. Jag vill uttrycka min förundran över att man från Finansdepartementet, där man sköter dessa frågor, inte själv är aktivt intresserad och tar in de arbetsdokument från Världsbanken som finns ute för allmän diskussion. Vid vårt besök, som jag nämnde tidigare, var det ingen som helst konst att få en kopia på detta dokument. För oss som är intresserade av dessa frågor är det naturligt att skaffa detta underlag. Min fråga gällde inte bara det konkreta dokumentet. Jag avser det uppdrag som riksdagen gav regeringen i våras i biståndsdebatten. Det fattades beslut i riksdagen om att ge regeringen i uppdrag att återkomma till riksdagen med information om hur dialogen skall se ut. Det överlät vi till regeringen. Jag har inte sett något som helst konkret exempel på att regeringen tar initiativ till denna dialog. Jag utgår från att regeringen skall verkställa beslutet. Hur och när tänker regeringen återkomma till det parlamentariska samarbetet i dessa frågor?
Fru talman! Jag är glad att Eva Zetterberg är så glad över att vi båda tycks ha gemensamma uppfattningar i en lång rad av de frågor som diskuteras. Det kan naturligtvis diskuteras hur informationen skall utformas. Vi redovisar årligen till riksdagen i samband med budgetpropositionen vår synpunkt på detta. Vi har delgivit riksdagen årsrapporter från institutionerna. Riksbanken redovisar till riksdagen. Riksdagens betydande utskott har överläggningar direkt med institutioner, men också med regeringskansliet. Vi har inte sett det som vår uppgift att formalisera detta informationsutbyte. Det växer, det vidgas och det söker sina former. Jag tror att det är den bästa vägen att gå. Eva Zetterberg gjorde en något konstig avrundning av sina synpunkter på mitt försynta påpekande att den som verkligen vill slå vakt om biståndet långsiktigt faktiskt också måste se till att de offentliga finanserna bär biståndet utan att vi lånefinansierar våra utgifter. Eva Zetterberg konstaterade att den typen av restriktioner bara gäller bistånd - kanske också välfärdssystemen. Det är i grunden fel. Den som lyssnade på föregående timmes frågestund hörde den kritik som riktades mot försvarsministern för att han lägger fram en proposition som föreslår för stora besparingar i försvaret. Vi har lagt stora pålagor på hushåll som har det bättre ställt och på kapitalägare. Vi hade föregående vecka en diskussion om fastighetsskatten, som alla tycker är för hög. Vid varje sådant tillfälle - kanske med försvaret som undantag än så länge - dyker det alltid upp en vänsterpartist som antingen tycker att skatten är för hög eller att besparingarna är för stora. Det gäller inte bara bistånd utan också andra sammanhang. Det går naturligtvis att ta varje debatt för sig. Men sammantaget blir det en förfärande bild som ytterst visar ett parti som i ord säger sig vara för en internationell solidaritet och ett bistånd. Men i handling agerar faktiskt Vänsterpartiet på ett sådant sätt att våra förutsättningar att långsiktigt klara våra åtaganden blir allt mindre. Det är detta jag vänder mig mot. Vi socialdemokrater kommer att stå för biståndspolitiken. Vi skall se till att vi inom en begränsad budget tar fram de resurser som vi mäktar att ta fram. Trots Sveriges enormt utsatta statsfinansiella läge, är Sverige dock ett av de länder i världen som här drar ett av de tyngsta lassen. Det är jag stolt över, och det gör att jag, när jag är ute i internationella sammanhang, med kraft kan företräda svensk ståndpunkt, nämligen att också andra länder skall vara med och bära sin del av bördan, precis som kritiken mot den amerikanska kongressen kom att utformas för någon månad sedan.
Fru talman! Det är ett i grunden mycket märkligt påstående av Göran Persson, nämligen att Vänsterpartiet inte har en ekonomisk helhetssyn. Vi har vid varje budgettillfälle i riksdagen lagt fram en helhetslösning, där vi har funnit utrymme för ett högt bistånd men också hittat möjliga besparingar. Vi kanske inte skall utveckla den diskussionen vidare nu. Tiden tillåter inte det. Men det är alltså ett i grunden felaktigt påstående av Göran Persson. Vi har en sund ekonomi även inom Vänsterpartiet. Men jag vill återgå till frågan om information och dialog mellan riksdag och regering. Jag tycker att jag fick ett mycket otillfredsställande svar av Göran Persson. Regeringen har naturligtvis alltid skickat ut viss information, och det har skett ett utbyte på personnivå. Personer har informerat utskott och intresserade personer. Men jag uppfattade nog att riksdagen gav regeringen ett betydligt mer långtgående uppdrag. Jag citerar: "Utskottet utgår från att regeringen på lämpligt sätt ger riksdagen regelbunden information." Detta med hänvisning till att en del av oss tyckte att en parlamentarisk nämnd för dessa frågor kunde vara en lämplig form. Nu blev vårt krav avslaget, men jag uppfattar nog att kravet på information och dialog var betydligt större än det som Göran Persson nu gör gällande. Jag vill understryka vikten av en dialog och att regeringen inte bara skall lämna ut information utan faktiskt också skall efterfråga riksdagens synpunkter i ämnet. Det kan ju finnas synpunkter som är värda att ta till vara. Slutligen, fru talman, vill jag skicka med Göran Persson att det, när vi nu diskuterar Världsbanken och övriga Bretton Woods-institutioner, har stor betydelse att Göran Persson som finansminister vid diskussioner om reformering av FN-systemet också får in dessa synpunkter. Problemet har ju varit att finansiella institutioner har diskuterats på ett ställe och hela FN systemet på ett annat, medan däremot samordningen och FN:s samordnade roll helt har undervärderats förutom när det gäller FN:s egna dåliga finanser. Det är oerhört viktigt att man också från finanssidan kommer med i diskussionerna om hur man stärker FN-systemet och att också de finansiella institutionerna deltar.

Fru talman! Johan Lönnroth har ställt fyra frågor till mig om regeringens avsikter när det gäller vad han kallar EMU-processen. Frågorna handlar om övergången till den tredje fasen i EMU med tillskapandet av en gemensam valuta. Johan Lönnroth har till att börja med frågat om regeringen avser att ta några initiativ för att vi skall få en bred offentlig debatt om ERM och EMU-processen i övrigt inför kommande beslut. Den debatten pågår redan. Regeringens insatser inriktas på att det sakliga underlaget för den fortsatta debatten och de kommande övervägandena skall vara fullgoda. Regeringen tillsatte i maj 1995 en parlamentarisk kommitté med uppdrag att dels genomföra kvalificerade utredningar kring de frågor som väntas komma upp i regeringenskonferensen, dels att anordna aktiviteter avsedda att stimulera den offentliga debatten kring dessa frågor. Samtliga riksdagspartier är representerade i utredningen. Regeringen tillsatte vidare i oktober 1995 en kommitté med uppdrag att analysera konsekvenserna av ett eventuellt svenskt deltagande i EMU:s tredje etapp. Kommittén skall framför allt analysera de allmänna konsekvenserna av en monetär union, effekterna av ett deltagande jämfört med att inte delta, vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att uppnå en god ekonomisk utveckling om Sverige väljer att delta respektive att inte delta samt vilken typ av växelkursarrangemang som vore lämpligt mellan de länder som deltar i den monetära unionen och de som inte deltar. Kommitténs arbete skall vara färdigt senast i oktober 1996. Något beslut om ett svenskt deltagande i den tredje etappen - dvs. om övergången till en gemensam valuta - behöver inte fattas förrän under våren 1997. När det gäller frågan om ett svenskt deltagande i det befintliga europeiska växelkurssamarbetet ERM är detta ett valutapolitiskt ställningstagande, som naturligtvis måste övervägas noga. Jag vill erinra om att regeringen i den s.k. tillväxtpropositionen sagt att det inte är aktuellt att knyta kronan till ERM. Lönnroth har vidare frågat om regeringen avser att ta några initiativ för att EMU-processen kommer upp på dagordningen vid 1996 års regeringskonferens. Regeringskonferensen förbereds för närvarande i den s.k. reflektionsgruppen. EU-nämnden har fortlöpande informerats om arbetet i reflektionsgruppen och om de initiativ som den svenske representanten tagit. Sverige eftersträvar inte någon revidering av regelverket för EMU. Fördragsreglerna om kriterier, tidplaner och tillvägagångssätt ligger fast. Lönnroth har också frågat vilka initiativ inför toppmötet i Madrid och inför regeringskonferensen som regeringen avser att ta för att hävda kampen mot arbetslösheten i samband med EMU-processen. Som framgår av redovisningarna i EU-nämnden har den svenske representanten i reflektionsgruppen lagt fram förslag som avser att stärka den fördragsmässiga grunden för arbetet med sysselsättningsfrågorna inom Kampen mot den höga arbetslösheten och för en ökad sysselsättning är redan ett centralt mål för unionen som sådan och för EU-samarbetet. Enligt min mening är det möjligt att genom väl avvägda insatser av ekonomisk politik och aktiv arbetsmarknadspolitik skapa förutsättningar för hög tillväxt och sysselsättning och låg arbetslöshet. Ett nytt avsnitt om sysselsättningspolitik i grundfördraget skulle ge denna en större tyngd. I ett sådant avsnitt kan t.ex. de gemensamma målen läggas fast, liksom gemensamma procedurer och ett gemensamt åtagande att följa vissa principer för sysselsättningspolitiken. Sverige kommer att fortsätta att aktivt driva denna fråga både i Lönnroth har slutligen frågat vilka ekonomiskpolitiska initiativ regeringen avser att ta här i Sverige för att motverka negativa effekter av EMU-processen. Enligt min bedömning kommer effekterna att i huvudsak vara positiva. Genom den ökade stabilitet som uppnås och genom bortfallet av den osäkerhet och de kostnader som är förenade med valutagränserna inom den gemensamma marknaden, så skapas bättre förutsättningar för en stark och dynamisk utveckling av det svenska näringslivet. Samtidigt ökar naturligtvis kraven på den inhemska ekonomin när det gäller förmågan att behålla kontrollen över de offentliga finanserna, när det gäller förmågan att klara en lönebildning som håller sig inom de samhällsekonomiska ramarna och när det gäller förmågan att hantera skillnader i utvecklingstakt mellan olika områden. Detta skulle emellertid i samtliga fall vara förbättringar som skulle bidra till att stärka utsikterna för en hög tillväxt och sysselsättning. Den kommitté som erhållit uppdraget att utreda konsekvenserna av en eventuell svensk anslutning till den tredje etappen i den ekonomiska och monetära unionen skall utreda dessa frågor närmare. Men den skall inte bara överväga behovet av åtgärder för att uppnå en god ekonomisk utveckling, om Sverige väljer att delta i den monetära unionen, utan också behovet av åtgärder om Sverige inte deltar. Man bör vara medveten om att även detta perspektiv innehåller risker för negativa effekter.
Fru talman! Jag får tacka finansministern så mycket för svaret. Först och främst vill jag bara uttrycka förhoppningen att vi skall få en nyanserad debatt, att man skall kunna ifrågasätta konvergensprogrammets utformning utan att för den skull bli beskylld för att t.ex. vara anhängare av hög inflation eller av att statsfinanserna inte behöver saneras. Jag deltog i en debatt i förmiddags med riksbankschefen, ett mycket kort meningsutbyte. Jag har upptäckt att riksbankschefen ibland formulerar sig på ett sådant sätt att man skulle kunna få uppfattningen att alla som inte till sista bokstaven är anhängare av exakt de penningpolitiska riktlinjer som gäller i konvergensprogrammet och Maastrichtfördraget omedelbart är anhängare av att hög inflation är sunt och bra. När det gäller ERM tycker jag att det som står i den nya propositionen är bra, att en koppling inte är aktuell. Men det är litet oklart vilka villkor som egentligen gäller för ERM om vi skall vara med i EMU. Jonas Sjöstedt, vår EU-parlamentariker, ställde en fråga till kommissionären de Silguy i går eller förrgår. Det svar han fick var såvitt jag förstår mycket tydligt. Kommissionären uppfattade det så att vi måste vara med i ERM för att kunna vara med i EMU. Däremot uttryckte riksbankschefen i dag det mer som att det viktiga var valutastabiliteten, inte det formella medlemskapet i ERM. Det vore bra om finansministern kunde klargöra vad det egentligen är som gäller. Sedan efterfrågade jag vilka konkreta åtgärder regeringen vidtar när det gäller att komplettera EMU processen med åtgärder mot arbetslösheten. Finansministern hänvisar i svaret till att "Sverige kommer att fortsätta att aktivt driva denna fråga både i Ekofinrådet och vid Madridmötet." Det gäller alltså de initiativ som har tagits till ytterligare kapitel i grundfördraget. Det här är som jag ser det positiva initiativ. Men jag skulle gärna vilja höra litet mer konkret vilka förslag som Sveriges företrädare har lagt fram på t.ex. de senaste Ekofinmötena och hur de har bemötts av de andra. Madridmötet är ju ganska nära förestående. Jag antar att det nu måste planeras vad Sverige skall säga där. Jag skulle gärna vilja höra litet mer konkret vad det är som är på gång. Sedan säger finansministern att effekterna av EMU-processen i huvudsak är positiva, och det kan jag inte riktigt hålla med om. Det finns utredningar från EU-parlamentets kommitté som pekar på mycket negativa effekter på sysselsättningen av EMU processen, eller rättare sagt, om de flesta länderna skulle försöka nå konvergenskraven redan 1999 skulle man få dramatiskt negativa effekter. Finansministern säger också att man inte driver frågan om någon revidering av regelverket inför 1996 års regeringskonferens. Det står också i den nya propositionen. Där får jag nog säga att jag känner en stark besvikelse.

Det kan väl inte vara till skada att vi får en rejäl politisk debatt i alla fall, om det är rimligt att t.ex. växla in i inflationsbekämpningens överhöghet, att vi lägger in ett kriterium om att arbetslöshetsbekämpningen åtminstone är lika viktig. Varför kan vi åtminstone inte få till stånd en debatt på 1996 års regeringskonferens kring de här frågorna, som faktiskt debatteras över hela Europa och kanske till och med utanför Europa.

Fru talman! Finansministerns svar till Johan Lönnroth om övergången till den tredje fasen i EMU tycker jag reser några frågor. Det var därför som jag anmälde mig till den här debatten. I svaret sägs till att börja med: "Sverige eftersträvar inte någon revidering av regelverket för EMU." Johan Lönnroth tyckte tydligen att detta var dåligt. Jag tycker att det är väldigt bra. Men jag tror att det i Sverige åtminstone föreligger en viss förvirring om huruvida de förslag som den svenska regeringen har framfört om sysselsättningsunion och fördragsändring gäller Maastrichtfördraget eller något annat fördrag. Jag tror att det skulle vara bra om Göran Persson kunde tydliggöra att det inte är förändringar i Maastrichtfördraget som regeringen avser. Jag tror för min del - det är också ett önskemål att Göran Persson tydligt skall deklarera hur han ser på denna fråga - att det för hela EU-arbetets framtid är mycket viktigt att övergången till tredje fasen i EMU fungerar såsom avsett enligt fördraget. Jag tror annars att det kan vara en betydande risk att hela entusiasmen i det europeiska samarbetet försvagas kraftigt. Det leder i förlängningen till att den mycket viktiga Östeuropautvidgningen riskerar att bli helt sidsteppad och kraftigt försenad.

Riksbanken har avgett en skrivelse till riksdagens finansutskott med önskemål om ny lagstiftning för att kunna uppfylla de krav som gäller för att kunna vara med rent formellt i EMU:s tredje fas. Riksbankschefen förklarade i dag i den offentliga utfrågning som utskottet anordnade att det hade förevarit samråd och liknande inför skrivelsen. Göran Persson är alltså väl medveten om vad där står. Jag tänkte inte lägga så mycket krut på det politiska lappkastet från olika socialdemokratiska ledamöter i riksbanksfullmäktige, utan mer fråga finansministern i sak om han är beredd att lägga fram förslag om prisstabilitetsmål i riksbankslagen. Det har nämligen med anledning av den diskussion som förs och bristen på ställningstagande i den s.k. tilläggspropositionen gjorts diverse olika tolkningar. En del regeringen närstående organisationer har tolkat den diskussion som förs som att man skulle sidsteppa prisstabiliseringsmålet och i stället bredda målformuleringen. Jag tror inte att detta är Göran Perssons uppfattning, men jag skulle vilja veta, och jag tror att finansministern skulle göra svensk ekonomi en tjänst om han direkt förklarade att han är beredd att föreslå ett prisstabilitetsmål i riksbankslagen. Min tredje fråga gäller hur vi skapar den stabilitet i den svenska ekonomin som krävs för att vi skall kunna dra fördel av deltagandet i valutaunionen. Även där vill jag ta fasta på ett påstående i interpellationssvaret om att kraven på den ekonomiska politiken för att få bra effekter av detta naturligtvis blir litet hårdare. Bl.a. säger Göran Persson att kraven ökar på att klara "en lönebildning som håller sig inom de samhällsekonomiska ramarna". Jag delar den uppfattningen. Jag tror att det utöver de konvergensregler som måste uppfyllas på siffermässigt sätt är väldigt viktigt att den svenska ekonomin har en betydligt bättre fungerande arbetsmarknad än i dag. Jag noterar att finansministern i tillväxtpropositionen beklagar sig litet över den bristande funktionsdugligheten på arbetsmarknaden. Eftersom Göran Persson i flera olika avseenden tidigare har sagt att det är väldigt viktigt att Sveriges ekonomi görs redo för att vi skall kunna gå med, vill jag fråga på vilket sätt han avser att driva frågan om en bättre fungerande arbetsmarknad. I propositionen står det nämligen bara att man skall lämna över detta till parterna. Såvitt jag vet har alla tidigare finansministrar sagt det - från Kjell-Olof Feldt och kanske också dessförinnan. Ändå har ingenting hänt. Detta är faktiskt centralt just från utgångspunkten att det gäller att kunna dra nytta av medlemskapet i en valutaunion.
Fru talman! Jag tror att vi har haft en finansminister efter Kjell-Olof Feldt, Anne Wibble, som kanske inte heller bidragit till att lösa bekymren! Vi är nu på väg att avsluta en lönerörelse som troligen ger ett utfall som visar att vi i Sverige nätt och jämt klarar en lönebildning vid 12 % arbetslöshet eller 8 % öppen arbetslöshet. Det är inte tillfredsställande. Vi måste ha en lönebildning som klarar av att hantera 5 % eller 3 % öppen arbetslöshet. Hur ser en sådan process ut? Tror jag på statens styrning av den processen? Nej, det gör jag inte. I det avseendet är jag Feldtsk, liksom många andra naturligtvis. Det är parternas ansvar och det är fria förhandlingar - på en marknad. De vet fuller väl vad som händer om de kommer snett. Det är ganska enkla ekonomiska samband. Vi i regeringen har sagt att vi begär av dem att de skall komma tillbaka och redovisa, det är ju god tid fram till nästa lönerörelse, hur de tänker lägga upp nästa lönerörelse. Vi vill också att de skall redovisa detta gemensamt. Skulle svaret vara av sådant slag att hoppet släcks, får vi naturligtvis ta oss en rejäl funderare över vad som behöver göras. Men jag lever fortfarande i tron att det här är något som man med förtroende bör kunna lämna till dem som bär den del av den svenska modellen som arbetsmarknadens fria förhandlingar representerar. Anne Wibble tar också upp oklarheten i vad vi vill ändra eller lägga till. Det är ganska lätt att svara. Här handlar det om de olika dokumentens karaktär. Maastrichtfördraget är ju till sin karaktär en ändring i grundfördraget. När vi pratar om att föra in sysselsättningsunionens tankar - övervakningsinstitut osv. - är det fråga om ett tillägg till grundfördraget. Det är där det skall platsa. Vi i Sverige har inte någon som helst ambition att agera på ett sådant sätt att vi stoppar EMU-processen. Den finns på plats och den går med en inneboende kraft - ja, med en imponerande kraft. Jag vill varna alla som tror att det här är ett projekt som kommer att haverera av egen tyngd. Man kan naturligtvis inte utesluta att det blir så, men hittills har EU:s historia lärt oss att också stora projekt av det här slaget med så oerhört mycket av politiskt inslag går mot ett fullföljande. Någon annan möjlig planeringshorisont för Sveriges del än den 1 januari 1999 är därför inte ansvarsfullt. Sedan skall vi ha - däri ligger naturligtvis regeringens stora bidrag till EMU-processen - svensk ekonomi i sådan ordning, Anne Wibble och Johan Lönnroth, att riksdagen har möjlighet att ta beslut om inträde eller inte inträde. Det är väl klart att regeringen har drivit upp takten i EMU-processen. Om ni för ett år sedan, med dåvarande situation och mot bakgrund av 1992, 1993 och 1994 års nedgång i de offentliga finanserna, hade frågat om finansministern tror att det är möjligt för Sverige att uppfylla konvergenskriterierna redan till utgången av 1997, alltså till början av 1998, skulle väl ingen ha trott att svaret på den frågan skulle bli ja. Trovärdigheten när det gäller ansträngningen att vara med och driva på EMU-processen avgörs således ytterst av om man i sitt eget land har kraft att föra en ekonomisk politik som är stark nog att nå konvergenskriterierna. Det har vi visat att vi varit. Därmed råder väl ingen osäkerhet om ambitionen att hålla tidtabellen och att driva på. Sedan till Anne Wibble. Det talas om prisstabilitet och Riksbankens ställning. Jag ber om ursäkt, fru talman! Jag ser att tiden rinner i väg. Det är ju Johan Lönnroth som är interpellant, men jag tar inläggen bakifrån så att säga. Jag ber också Johan Lönnroth om ursäkt. Jag skall i nästa inlägg ta upp det som Johan Lönnroth har frågat om. Det som alltså sägs om prisstabilitet och Riksbanken uttrycks också från regeringens sida. Därvidlag har jag varit tydlig. Nu ligger frågan i riksdagen. Jag förutsätter att riksdagen remitterar den till regeringen. Fru talman! Jag ber, som sagt, att få komma tillbaka till Johan Lönnroth i nästa replik.

Fru talman! Jag har absolut inget emot att Anne Wibble är med i den här debatten. Också hon ställde intressanta frågor. Jag börjar med att något kommentera det här med en förbättrad arbetsmarknadspolitik. Problemet med formuleringarna är att man över hela den politiska skalan ställer upp här. Såväl Helmut Kohl som Göran Persson ansluter sig därför att de - förmodar jag - lägger in saker som är ganska så annorlunda. Därför är min konkreta fråga: På vilket sätt har den svenska regeringen i Ekofinrådet drivit detta och hur tänker man driva detta på Madridmötet, så att det blir mera konkret och man verkligen får åtgärder mot arbetslösheten? Det gäller då inte de åtgärder som högern i Europa avser när det talas om en förstärkt arbetsmarknad o.d. - alltså försämrad och svagare arbetsrätt, ökade löneklyftor osv. Sedan några ord om det här med att saneringspolitiken möjliggjort för Sverige att välja mellan ja och nej till EMU. Vi i Vänsterpartiet kan litet grand ta åt oss äran för det. Vi vill ju inte vara med i EMU, men det är faktiskt vi som har hjälpt finansministern med merparten av den här budgetsaneringen, så att vi nu kanske rent av kan säga ja. Men vi gör också bedömningen att skulle alla konvergenskriterier uppfyllas, t.ex. när det gäller bruttoskulden, krävs det massiva utförsäljningar av offentlig egendom, exempelvis de delar av AP fonderna som inte består av statspapper. Det är alltså inte saneringen av de offentliga finanserna, utan det är den ideologiskt inriktade ekonomiska politiken, som vi i Vänsterpartiet är mycket negativa till. Till slut vill jag upprepa vad som sagts om debattens karaktär. Jag hoppas att den debatt som vi skall få blir mera livaktig. Det gäller då inte bara debatten om EMU i sig utan också hela processen och konvergenskriterierna. Jag hoppas att den debatten kan föras bättre än som var fallet t.ex. på hösten 1991. Jag minns att det fanns de som ifrågasatte den dåvarande knytningen av kronan till ecun. Jag tror att den LO ekonom som vågade ifrågasätta det här kallades för ekonomisk terrorist. Ibland kan sådana inslag upplevas också i debatten om konvergenskriterierna och EMU. Jag hoppas alltså att vi i fortsättningen får en bättre debatt om de här frågorna.
Fru talman! Jag tackar finansministern för svaren på frågorna. Jag delar också uppfattningen att det inte skall vara någon statlig styrning av lönebildningen. Men det är litet väl passivt, tycker jag, att bara säga att man litar på parterna. Efter förra avtalet, Rehnbergsavtalet, hade man också god tid på sig till nästa avtalsomgång. Man hade då kommit överens om att man skulle åtgärda de problem som man hade noterat i lönebildningsprocessen. Man hade dessutom förbundit sig att komma med förslag. Men ändå blev det ingenting. Jag tycker att det är litet väl passivt att säga att man litar på att parterna skall komma fram med förslag. Om finansministern verkligen menar allvar med att vi skall göra den svenska ekonomin stabilt uthållig med en sund struktur, skulle jag önska att han nu gjorde någonting mer när det gäller just regelsystem och annat för att skapa goda förutsättningar för parternas fria lönebildning. Men vi får väl återkomma till den frågan i andra sammanhang. Det är synd att Göran Persson inte hade några flera förslag. Det är bra att Göran Persson nu säger sig inte vilja stoppa EMU-processen. Det vore utomordentligt skadligt och säkert föga framgångsrikt. Men jag noterade att Göran Persson sade just "inte stoppa" EMU processen. Han sade inte att han arbetar aktivt för EMU. Det menar jag att han borde göra om han verkligen vill försäkra sig om att det stora projektet inom det europeiska samarbetet, nämligen Östeuropautvidgningen, får de bästa förutsättningar som det är möjligt att få. I fråga om Riksbanksmålet tyckte jag inte att Göran Persson hade något riktigt bra svar. Han sade att han hade varit tydlig. Min fråga gällde inte det, utan den gällde om Göran Persson var beredd att på ett demokratiskt tilltalande sätt medverka till att i riksbankslagen införa en ändamålsparagraf för Riksbankens penningpolitik. Det handlar inte om huruvida Göran Persson tycker att det är bra med prisstabilitet, för det tror jag visst att han tycker. Men för närvarande finns det ganska många tolkningar ute på stan av de olika formuleringarna och önskemålen i fråga om penningpolitiken. Det vore klargörande om Göran Persson kunde säga att han delar den uppfattning som finns i Riksbankens skrivelse och att han är beredd att lägga fram ett förslag om ett prisstabilitetsmål i riksbankslagen. Detta krävs ju också av Sverige under den nu pågående andra fasen av EMU. Eftersom det inte är någonting som man kan vänta med särskilt länge är det väl bättre att tala om det redan från början.
Fru talman! Jag vill börja med att till Johan Lönnroth säga att det finns någonting som heter Coatesrapporten. Den speglar vad som skulle kunna hända om man strävade efter att uppfylla konvergenskriterierna till 1999. Det är klart att man kan ägna sig åt den typen av banditkalkyler. Men då missar man något av dynamiken i hela EMU-processen. Jag kan inte tänka mig en situation då alla de länder som går in i EMU:s tredje fas - om den nu kommer till den 1 januari 1999 - har nått upp till 60 % när det gäller skuldkriteriet. Jag tror att belgarna räknar med att de kan vara med i tredje fasen, och de lär inte nå några 60 %. Men det är klart att om man skulle tvingas att driva en samfälld politik i Europa där man snabbt tog ner skuldsättningen skulle detta få dramatiska konsekvenser i ekonomin. Naturligtvis är det så. Det är ingen som eftersträvar en sådan situation. Tvärtom är det på viset att när man skall ta ställning till vilka som skall gå in i den tredje fasen blir det fråga om ett politiskt ställningstagande. Kommissionärerna, oavsett vad de nu heter, kommer att gå på bokstaven, de bokstäver som nu är oomkullrunkeliga i dessa dokument i Maastrichtfördraget. När det gäller skuldkriteriet står det mycket tydligt inskrivet att det också skall tas hänsyn till andra relevanta faktorer. Dessutom skall man ta hänsyn till hur skulden utvecklas. Om Johan Lönnroth vid något tillfälle skulle träffa en belgare tycker jag att han skall fråga honom hur belgarna ser på detta. Belgaren kommer då att hävda att man möter skuldkriteriet. Tyskarna hävdar att det skall uppgå till 60 % av BNP, punkt och slut. Här finns alltså utrymme för tolkningar. De Silguy kommer att ha sin tolkning, och jag har respekt för honom. Det är en framstående företrädare för unionen. Men de Silguy fattar inga beslut. Det gör en politisk församling så småningom, och då väger man samman och ser till helheten. Det kommer att komma många bestämda besked under den närmaste tiden. Men glöm inte att detta i slutändan är en politisk process och ett politiskt beslut. Med så mycket investerat av politisk prestige från stora länder i Europa tror jag att man kommer att driva projektet vidare. Att uppnå skuldkriteriet 60 % av BNP genom massiva utförsäljningar av statlig egendom är för min del uteslutet att medverka till. Jag menar att uttrycket "andra relevanta omständigheter" som finns i fördraget mycket väl för vår del kan uppfattas som att det inte bara finns en bruttoskuld, utan det finns ju också tillgångar i den svenska offentliga ekonomin, tillgångar som andra länder saknar. Därigenom är vi när det gäller skuldsidan i en mycket starkare position än andra. Skulden som kriterium är ju rimligen tillkommet för att spegla ett lands räntekänslighet. Om vi har en bruttoskuld på 80-85 % av BNP men en nettoskuld som ligger på ca 30 %, är det dessa 30 % som speglar vår räntekänslighet. Därvidlag har vi naturligtvis en mycket starkare position. Att från en sådan position ge sig in i en utförsäljning av statlig egendom för att bokföringsmässigt nå upp till konvergenskriteriet 60 % vore huvudlöst. Vi tänker inte sälja statlig egendom annat än av det skäl som vi tidigare angett, nämligen när det är till fördel för verksamheten som sådan och om det skapar jobb och bättre framtidsutsikter. Man skall inte använda sig av försäljning för att sanera en formell balansräkning för den offentliga ekonomin. När det sedan gäller sysselsättningsunionen har vi ju tidigt formulerat våra principiella utgångspunkter och konkreta förslag. Det gjordes redan av Allan Europe to Work och som också förankrades bland Europas socialdemokratiska partier. Vi återupprepar nu dessa förslag. Vi betonar framför allt utbildningens betydelse när det gäller att bekämpa arbetslösheten vid Ecofinrådets sammanträden, kanske inte alltid formellt vid den öppna sessionen utan i dialog med andra ministrar under luncher och sådant. Då avser vi utbildningens betydelse sett ur perspektivet av arbetskraftens flexibilitet. Flexibilitet har ju blivit ett uttryck i det här sammanhanget som har blivit något förfuskat och förbrukat. Det har ofta använts som någonting som skulle känneteckna en situation där arbetskraften pressas till rörlighet därför att man försämrar dess villkor. Vi har en rakt motsatt utgångspunkt. Flexibilitet bland arbetskraften åstadkommer man genom att göra den säker och bättre skickad att ta sig an nya arbetsuppgifter. Då är utbildning av såväl ungdomar som vuxna - och framför allt av dem som finns i arbete - en nyckelfaktor. Om Johan Lönnroth är djupare intresserad av våra ståndpunkter och deklarationer finns de att tillgå i boken som Allan Larsson författade, Put Europe to
Fru talman! Finansministern sade många kloka saker i det senaste inlägget. Jag har läst Allan Larssons bok Put Europe to Work. Men det som fortfarande förundrar mig litet grand är att jag lägger också in en tanke om en radikal och annorlunda konstruktion i grunden av hela den monetära unionen. Den innefattar också samarbete kring finanspolitiken, en gemensam europeisk politik för att minska arbetslösheten. Det kan jag inte finna i de olika dokument och förslag som jag har tyckt mig förstå att den svenska regeringen lägger fram i Ecofinmöten. Vi får se vad som händer i Madrid. Jag vill gärna veta vad det är för konkreta förslag som minskar arbetslösheten som lagts fram i Ecofinrådet, hur de har bemötts och vad man tänker lägga fram för förslag på Madridmötet. Jag förstår inte riktigt varför inte EMU kan tas upp på dagordningen 1996, med Allan Larssons bok Put Europe to Work gärna som grund. Varför driver inte den socialdemokratiska regeringen frågan om hela EMU-processen? Finansministern ville varna dem som talade om att hela projektet skulle kunna haverera. Det är möjligt att riskerna har minskat de allra senaste dagarna, men fortfarande finns det en sådan risk. Då tycker jag att det är ansvarslöst att vi inte också diskuterar beredskapen inför den situationen att hela projektet havererar. Vi vänsterpartister är definitivt inte anhängare av något slags desintegrationsprocess, något slags sammanbrott för det europeiska samarbetet, en ny 30 talsutveckling. Däremot är det ett gemensamt ansvar, anser vi, att formulera tankar kring vad vi skall göra om hela det doktrinärt monetaristiska EMU-projektet havererar. Banditkalkyler till sist. Jag tror inte så mycket på de modellerna. Det är precis samma typ av modeller som fanns inför EU-omröstningen i rapporter som Ingvar Carlsson och andra jonglerade i talarstolen med och talade om hur mycket varje svensk skulle tjäna på medlemskapet. Låt oss enas om att det är banditkalkyler. Men det ligger ändå någonting i det. Är det så att man skulle följa dessa doktrinära nyliberala principerna i alla länder i Europa, skulle det bli en ännu värre katastrof när det gäller arbetslösheten.
Fru talman! Göran Persson sade att det är bra att utgå från att man kommer att driva projektet vidare - alltså projektet med EMU-arbetet. Det tror jag också, men jag efterlyser fortfarande någon sorts åsikt från Göran Persson och den svenska regeringen. Den här frågan drivs ju framför allt i finansministersamarbetet i Ecofinrådet. Min fråga gäller om Göran Persson bara sitter och låter andra driva projektet vidare. Jag tycker att det är litet tamt. Jag skulle hellre önska att Sverige företräddes av en minister som aktivt arbetar för att projektet kommer att drivas vidare enligt de fördragstexter som finns. Jag tror att det skulle ha positiva effekter i sig ekonomisk, men jag tror också att det har stor betydelse för hela det europeiska samarbetet. Där ser jag Östeuropautvidgningen som den mest centrala punkten. Jag har läst Put Europe to Work, och jag kan konstatera att om det med arbetsmarknadens flexibilitet avses det som står där, hjälper det oss väldigt litet i Sverige. Det som Allan Larsson föreslog i boken existerar redan i sinnevärlden och mer därtill i Sverige. De förslagen är säkert utmärkta för en del andra länder, men de hjälper inte oss ett enda dugg om vi vill ha en arbetsmarknad som fungerar väl och som gör att människor kan försörja sig på arbete i stället för annat. Att utbilda t.ex. tekniker, som vi har en viss brist på i dag, tar ganska lång tid. Utbildning är något väldigt modernt när det gäller att lösa problem. Min uppfattning är den att vi i Sverige måste se till att vi uppfyller de formella konvergenskraven, men vi måste också lägga ganska mycket ansträngningar på att få en väl fungerande arbetsmarknad. Där tycker jag att Göran Persson har brustit i både ambition och insikt om vad som behövs. Det saknas någonting. Då tror jag att det finns stora risker med att i förtid gå in i detta samarbete. Slutligen, fru talman, har min fråga om Riksbanken och prisstabilitetsmålet ännu icke besvarats. Jag upprepar därför den: Är Göran Persson beredd att föreslå ett prisstabilitetsmål i riksbankslagen?
Fru talman! Svaret på den sistställda frågan är ja, det framgår av propositionen. Jag förstår inte varför Anne Wibble gör en stor sak av det. Däremot blir jag litet ledsen, bedrövad, nedstämd när jag hör Anne Wibble. Hon recenserar mina insatser i det här avseendet. Det finns naturligtvis mycket övrigt att önska, men en sak är säker: Med det ekonomiska handlag som demonstrerades av min företrädare hade vi - om det hade fått fortsätta - över huvud taget inte i dag haft en situation där vi hade kunnat diskutera ett svenskt medlemskap i EMU. Det grundläggande, Anne Wibble, är inte vad som sker vid olika seminarieövningar eller sammanträden här hemma eller i Bryssel utan vilka beslut man förmår samla majoriteter för som vänder den ekonomiska utvecklingen, vilket är grunden för den monetära unionen. Där brast Anne Wibble. Det är egentligen intressant att se hur snabbt man förskjuter sina egna insatser. Låt oss ta t.ex. Rehnbergsdiskussionen, som var en diskussion som parterna senare skulle redovisa. Det skedde ingenting, klagade Anne Wibble. Men det var faktiskt under hennes tid som finansminister. Om det inte sker någonting får man ta initiativ. Det som har gått snett i årets avtalsrörelse har möjligen grundlagts i brist på initiativ under den period då Rehnbergsuppgörelsen skulle följas upp i en dialog mellan parterna och regeringen. Där vet både Anne Wibble och jag vem som bär ansvaret för försummelsen. Johan Lönnroth talar om att unionen kanske havererar. Det tror jag inte, utan jag tror att det här går vidare med kraft. Vi har all anledning att ställa in oss på att så sker. Sedan kan det naturligtvis mot förmodan inträffa någonting annat. Det är en utomordentligt bekymmersam situation som vi naturligtvis måste ha beredskap för. Jag vill varna, Johan Lönnroth, för att driva linjen att vara fruktansvärt konkret kring arbetsmarknadspolitik och ekonomisk politik när man för diskussionerna i Ecofinrådet eller vid toppmöten. Det kan lätt resultera i att man glider mot överstatligheten, att man börjar låsa fast politikens detaljer. Jag tror att vi svenskar i det här sammanhanget skall hävda riktlinjer, grundläggande förhållningssätt och vara på det klara med att vi kommer att mötas av konservativa politiker från andra länder som tolkar in helt andra saker i det än vad vi själva menar. Sådan är politiken här hemma och utomlands. Det är med full tillförsikt och mot bakgrund av vad vi har åstadkommit i Sverige som jag går in i den här dialogen. Sverige tillhör dem som skall sitta vid bordet. Vi har mycket att bidra med.

Fru talman! Lennart Nilsson har frågat kulturministern om regeringen är beredd att medverka till att klarlägga den historik och de speciella omständigheter som gäller för husägandet på Gullholmen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. december 1978 tillkallade chefen för dåvarande Budgetdepartementet en särskild utredare med uppdrag att utreda frågan om kronoholmarnas framtida disposition. Uppdraget var att se hur bebyggd mark lämpligen kunde överlåtas till kommuner och enskilda. Härvid skulle beaktas naturvårdens och yrkesfiskets intressen samt belysas konsekvenserna i en rad olika hänseenden av sådana överlåtelser. I uppdraget ingick även att pröva hur den statliga förvaltningen av kronoholmarna borde organiseras i framtiden, liksom de allmänna principerna för denna förvaltning. Kronoholmsutredningen avlämnade sitt betänkande i maj Statens fastighetsverk förvaltar för statens räkning de s.k. kronoholmarna. Fastighetsverkets hantering av kronoholmar grundas på beslut tagna av riksdagen. Genom Kronoholmsutredningens betänkande och efterföljande proposition har grundläggande riktlinjer för förvaltningen fastställts. I samband med Domänverkets bolagisering har dessa frågeställningar åter varit föremål för behandling men utan ändring av grundläggande riktlinjer. Riktlinjerna kan sammanfattas enligt följande. Den vanligaste upplåtelseformen bör vara arrende, och endast när särskilda skäl föreligger kan tomträttsinstitut komma ifråga. Upprättade avtal skall ha skriftlig form, och där så saknas bör initiativ tas till reglering av förhållandena. Avgifterna bör vara marknadsmässigt anpassade och ge full kostnadstäckning. Särskild hänsyn skall tas till yrkesfisket. Boende på kronoholmar bör ges möjlighet att friköpa mark om inte starka bevarandeintressen föreligger. Fastighetsbildning skall kunna ske och utöver lämplighet för ändamålet skall hänsyn tas till bevarandeintressen. Riksdagen har enhälligt beslutat att köpeskilling och övriga försäljningsvillkor vid försäljning av kronoholmsmark skall bestämmas på marknadsmässiga grunder. Med utgångspunkt från dessa riktlinjer skall Statens fastighetsverk reglera förhållandena på de kronoholmar som saknar avtal. Det finns inga avtal skrivna med husägarna på Gullholmen, dvs. husägarna nyttjar tomtplatserna vederlagsfritt av staten. Statens fastighetsverk samråder alltid med Riksantikvarieämbetet och respektive länsstyrelse i dessa frågor. Som framgår av redovisade riktlinjer gäller marknadsmässiga villkor för såväl upplåtelser som försäljning av mark på kronoholmar. Som ett alternativ till arrendeupplåtelse lämnas erbjudanden om förvärv där boende på helt frivilliga grunder själv väljer att anta eller förkasta erbjudandet. Jag har inhämtat att 140 personer bor på Gullholmen, varav 10 personer är permanentboende. Husägarna har förvärvat byggnaderna på mycket skilda historiska betingelser, allt ifrån arv till enskilda förvärv under senare tid. Kronoholmsutredningen har i sitt betänkande redogjort för det historiska perspektiv som avser kronoholmarna. Utredningen redogör för ett antal äganderättsutredningar som företagits. Vid Sveriges långa kuster, framför allt i Göteborgs och Bohus län och i Norrbottens län, finns en mängd holmar och skär som tillhör staten. Sammantaget rör det sig om flera hundra s.k. kronoholmar. I fråga om äganderätten till kronoholmarna följer av riktlinjerna att staten i vissa fall bör behålla äganderätten. Sådana fall kan vara om den behövs för statligt ändamål eller om den är av riksintresse för naturvården, kulturminnesvården eller friluftslivet enligt den s.k. naturresurslagen. I det fall kommunen inte har något intresse av ett förvärv finns utrymme för enskilda att förvärva egendomen. Vad jag kan förstå ifrågasätts inte statens ägande till marken vare sig av husägareförening eller av Lennart Nilsson. Samma sak gäller för Käringön, där pågående process handlar om rätten att nyttja tomtplatser vederlagsfritt. Därmed skulle inte föreligga några hinder för staten att överlåta äganderätten. Friköpsdiskussionen handlar således egentligen om prisnivå och andra villkor. Lennart Nilsson hänvisar till att det för Gullholmens del finns alldeles speciella omständigheter som måste beaktas vid en överlåtelse till husägarna. Gullholmens historik och dess betydelse för rättsförhållandet vad avser nyttjandet av marken i dag är i allt väsentligt parallellt med förhållandena på Käringön. Husägare som åberopar vederlagsfri nyttjanderätt på bas av speciella historiska förhållanden får föra talan i domstol på det sätt som i dag sker när det gäller Käringön. Tingsrätten har i dom den 22 oktober 1993 funnit att någon vederlagsfri nyttjanderätt inte föreligger för de husägare som väckt talan mot staten. Domen har överklagats till hovrätten. Mot bakgrund av ovanstående avser jag inte att vidta några ytterligare åtgärder eller utredningar för att klarlägga historiken och speciella omständigheter vad avser husägandet på Gullholmen.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
Jag utgår från att det är litet skillnad på olika områden, exempelvis Käringön och Gullholmen. På Gullholmen ifrågasätter man inte kronoholmarna. Jag tror också att man är beredd att betala en skälig kostnad för den tomt man bor på. Ett av problemen är naturligtvis att man som enskild i de här sammanhangen känner sig utlämnad. I det här fallet är det staten som vill sälja via Fastighetsverket, och man sätter ett pris. De enda personer som man rimligtvis egentligen kan sälja till är de som har byggt husen. De ursprungliga byggarna har förvisso dött ut för länge sedan, eftersom de här husen på Gullholmen byggdes för mellan 100 och 200 år sedan. Då kan man naturligtvis fundera över marknadsvärdet och om man skall ta ut kostnadstäckning och i så fall för vad. Staten har genom åren - utifrån de här historiska perspektiven - inte haft några kostnader för detta. Staten uppmuntrade av olika skäl människor att bosätta sig på kronoholmarna. Värdet har skapats av dem som har byggt husen. Staten har inte byggt vägar, dragit in VA och el eller gjort några investeringar. Befolkningen har naturligtvis varit med om att skapa dessa värden. Man kan jämföra med andra kronoholmar där det inte finns några hus. Där kan man med all rätt inte bygga något, och då skall man inte få lov till det. Men de kronoholmarna saknar värde, åtminstone på marknadsmässiga grunder. Finansministern säger att Statens fastighetsverk alltid samråder med Riksantikvarieämbetet och respektive länsstyrelser kring dessa frågor. Kan det tolkas så att det jag frågade om - att man skall klarlägga och se över de här speciella omständigheterna - inryms i det uppdrag som Fastighetsverket har när det gäller samråd med länsstyrelse och Riksantikvarieämbetet om man eventuellt skall sälja de här tomterna till befolkningen? Det finns de som tvistar om det. Som finansministern här har berört finns det olika intressen - det kan gälla kulturhistoriska värden, naturvärden m.m. - som kanske innebär att arrendet skall vara avgörande för upplåtelseformerna framöver. Även om det var så att riksdagen var enig när man diskuterade de här frågorna, hade den socialdemokratiska gruppen en del synpunkter när det gällde kronoholmarna som handlade om att det bl.a. är viktigt att permanentboende skulle kunna bo kvar på sina öar och att en köpare skall kunna påvisa att det är angeläget att köpa och att inte andra intressen kommer i kläm. Såvitt jag kan förstå, finns det olika intressen i det här, bl.a. från Riksantikvarieämbetet. Man pekar på det som hänger ihop med det gemensamma, t.ex. husens karaktär, möjligheter att göra avstyckningar och annat, där man har bedömt det som angeläget att samhället äger det. Jag tror att det är rimligt, om jag kan tolka finansministern på det sättet, att man belyser de olika historiska aspekterna, eftersom husen är som de är och har ett riksintresse utifrån historiska utgångspunkter. Då kanske man också bör väga in det, om man eventuellt skall fastställa avgifter som bygger på något slags marknadsvärde. Det är bara att konstatera att det här med marknaden är litet märkligt ibland. Jag har inhämtat uppgifter om att staten via länsstyrelsen någon gång på 60-talet erbjöd sig att sälja den här marken på Gullholmen till befolkningen för 4 000 kr. Om det är utifrån det vi skall betrakta marknadsvärdet med någon rimlig uppräkning, kanske det hamnar på helt andra nivåer än det som de har fått erbjudande om, nämligen 19,5 miljoner kronor. Det innebär en rad problem, som den socialdemokratiska gruppen pekade på, för bl.a. de bofasta. Jag vill nämna att ett av de problem som finns i de här skärgårdssamhällena är att de håller på att dö ut. Av de ca 140 husen är det ungefär 90 som ägs av ättlingar till skutskepparna och fiskarna, som byggde husen en gång i tiden. Man kan naturligtvis önska att det blir fler bofasta på en ö som Gullholmen, men människor känner oro. Jag undrar om finansministern kan täcka in min fråga, som handlar om detta samråd, och om man kan belysa de här olika aspekterna när man eventuellt förhandlar om priser.

Fru talman! Det var med stort intresse som jag såg fram mot det svar som Lennart Nilsson skulle få på sin interpellation om Gullholmen. Man kanske kan säga att Gullholmen är en rasande liten ö i ett väldigt stort land. Så är det förvisso. Men det är en alldeles speciell ö. När finansministern i sitt svar hänvisar till särskilda skäl, tycker jag att det finns anledning att uppehålla sig just vid det som jag menar med särskilda skäl. Bohusläns kustsamhällen uppvisar ofta mycket tät bebyggelse. Det är smala vägar mellan husen, där bara enstaka transportfordon kan framföras. På Gullholmen kan över huvud taget inga transportfordon framföras, inte ens cyklar. Befolkningen är helt och hållet hänvisad till att bära allt det som de behöver på smala vägar, stigar och passager mellan husen. Över vikar och sund leder broar, och till de högst belägna husen branta och smala trappor. Det är klart att detta är särskilda skäl. Man kan fråga: Vad är det då som är unikt? Varför gör man inget åt detta, när de där ute har valt denna boendemiljö, med de kulturintressen som det finns anledning att behålla? De har t.o.m. i en förening köpt ett gammalt hus, och i det finns en genuin gammal boende och livsmiljö, med fiske och hushållsredskap, med möbler och inredningstextilier, med en speciell bohuslänsk arkitektur. Det står nu som ett riktmärke för hur de vill att ön utvecklas och hur de vill att den speciella kulturmiljön bevaras där ute. Det finns ingen affär och inget postkontor på Gullholmen, utan det finns på en närliggande ö. Det är helt uppenbart att det kulturhistoriska intresse som de har burit i generationer, som Lennart Nilsson påpekade, har inneburit praktiska och ekonomiska uppoffringar, vilket gör att man skulle kunna framhålla särskilda skäl, i all synnerhet som detta har ett allmänt intresse för länet och för landskapet. Fru talman! Det framgår säkert av det jag har sagt att inte minst genom ekonomiska uppoffringar har dessa människor i generationer värnat om den allmänt unika miljö som finns där ute. Då frågar man sig: Kan det vara rimligt att Statens fastighetsverk kräver dessa boende på 200 000-300 000 kr per kvadratmeter mark, dvs. bara den mark som huset står på, inte tomtmarken? Jag gjorde en jämförelse med Manhattan, och det visade sig att kostnaden per bostadsyta skulle bli högre här än i New York. Nu kan det naturligtvis sägas att den här kronoholmsutredningen ger sådana direktiv att de bud som nu är lämnade inte blir ianspråktagna eller att man inte träffar avtal på den nivån. Men jag tror att finansministern förstår mig när jag säger att människorna där ute är oroliga, när ett statligt verk kommer och ger dem ett erbjudande som de inte ser någon möjlighet att klara. De tio åretruntboende där ute är samtliga pensionärer. Lennart Nilsson hade tagit fram uppgiften att 90 av de 140 som bor där har bott där i flera generationer.

Fru talman!

Men den pågående processen där pekar på att man inte i grunden utrett vad hävdvunnen rätt innebär. De nuvarande riktlinjerna anger dels att avgifter och försäljning skall vara marknadsanpassade och ge full kostnadstäckning, dels att särskild hänsyn skall tas till yrkesfisket. Hur gör man detta? Vilken hjälp kan exempelvis ges till personer som drar sig fram ekonomiskt på kustnära fiske och nu bebor dessa öar, när marken de bor på skall marknadsanpassas? Statens fastighetsverk förvaltar i dag och skall reglera förhållandena på kronoholmarna, som saknar avtal, med sikte på att ta bort den hävdvunna rätten att nyttja marken vederlagsfritt. Borde inte detta specialutredas ytterligare för både Gullholmen och Käringön? Det finns nu 10 personer fastboende på Gullholmen och 50 på Käringön. Skall dessa kunna bo kvar? Utöver fastighetsskattehöjningen, som blir en tung börda på dessa öar, skall arrende, i vissa fall tomträttskostnader och markförsäljning ha marknadspriser. Risken är överhängande att de åretruntboende drivs bort när deras hävdvunna rätt försvinner. Då sker en utarmning av den kulturella miljön. Husen kommer att vara kvar, men traditionsbärarna kan försvinna. Därför vill jag fråga finansministern: Är det ändå inte möjligt att staten gör en ny översyn för att klarlägga de speciella omständigheter som gäller husägandet på Gullholmen och Käringön? Är inte detta värt att pröva i stället för att ge svaret till Gullholmsborna att de får föra sin talan vidare i domstol?
Fru talman! Finansministern! Jag skall nu inte upprepa alla de argument som redan har framförts här. Jag skall se om det kanske finns något som jag kan tillägga. För oss som bor ute i skärgården är rent allmänt permanentboende en garant för den levande skärgården. Utan de människor som bor där året runt får vi de ödsliga "timer"-samhällen som vi inte vill ha och som är oerhört sårbara. Jag skulle vilja fråga finansministern om vad den särskilda hänsyn som skall tas till yrkesfisket skulle kunna innebära. Det talas om försäljningsvillkor på marknadsmässiga grunder. Vi vet att det är just det som ger eländet för kustsamhällena med allt detta fritidsboende runtomkring som skapar orimliga nivåer på priserna. När vi talar om taxeringsvärden var finansministern i ett annat sammanhang inne på att man måste titta över dem där det finns särskilda omständigheter. Det kanske just här är fråga om särskilda omständigheter som gör att man måste ta till undantag. Vi skall veta att de husägare som bor året runt ofta inte är vad man brukar benämna resursstarka människor. De har inte någon större ork att föra talan i domstol. Därför menar jag att vi av solidariska skäl måste se om det inte går att göra undantag på holmar och skär.

Fru talman! Vad gäller nyttjanderättsfrågan är den föremål för avgörande i hovrätten. Jag har därför inga möjligheter att kommentera den saken så länge målet pågår. Det ligger utanför min konstitutionella ram. I själva sakfrågan i övrigt har jag lyssnat på alla fyra interpellanterna. Ni har i stort sett likartad uppfattning. Ni är bekymrade. När det gäller de tio fastboende kan jag mycket väl förstå att vi bland dem har pensionärer och kanske också människor i ganska små ekonomiska omständigheter. De lever ett rikt liv, men har inte särskilt mycket pengar. Det är ungefär så det ser ut. Sedan finns de 140 andra, som är sommargäster och som av och till har ganska mycket pengar. De kanske också lever ett rikt liv, vad vet jag. När staten skall avhända sig egendom på detta sätt är det väldigt svårt att gå in och göra individuella prövningar. Det blir kantigt, det vi företar oss. Jag har inte särskilt mycket tröst att ge till interpellanterna. Vad jag har att rätta mig efter, och vad Fastighetsverket har att rätta sig efter, är självfallet riktlinjer som är uppdragna av denna riksdag. Den har talat om att när staten avhänder sig denna egendom skall det ske på marknadsmässiga villkor. Det är inte alltid som marknaden har rätt. Det är också bra att vi alla fyra är överens om den saken. Det finns lägen då marknaden drar snett. Eller rättare sagt: detta är ett uttryck för att marknaden kanske inte är den allra bästa fördelaren av tomter. Marknaden styr utifrån den som har kraft att efterfråga, inte utifrån den som har behov av att bo kvar. Vi får väl gemensamt förena oss mot marknadskrafterna. När jag lyssnar till er får jag ett intryck av ni alla fyra helst skulle se att staten inte sålde, utan att det är arrende som skall gälla, om jag har uppfattat er rätt. Ingen av er kan väl rimligen mena att staten skall ge bort eller till mycket lågt pris försälja sådant som sedan ganska snart kan omsättas igen vid försäljning med betydande vinster? Det är heller inte tanken, hoppas jag. Här har vi ett dilemma. Jag kan direkt deklarera när jag har lyssnat på er att jag inte vet hur vi skall lösa detta för att tillmötesgå det ni uttrycker. Ni har troligen också gemensamt varit med om att fatta beslut om den grundläggande principen för hanteringen av den här typen av ärenden. Jag misstänker också att det är en något missvisande beskrivning som Stig Grauers ger av de priser som har satts i sammanhanget. Min uppgift är att dessa 19,5 miljoner för de tomter som finns tillgängliga skulle ge ett snittpris i storleksordningen 130 000 kr per tomt. Det finns ett taxeringsvärde åsatt tomterna som ligger på 430 000 kr per tomt. Om det är rätt satt, vilket vi som alltid när det gäller taxeringsvärden kan diskutera, motsvarar det i så fall ett försäljningspris per tomt i storleksordningen 550 000 kr. Där har ni förmögenhetsproblemet i ett nötskal. Men det är ingen tröst för en ensamstående pensionär med 5 000 kr i månaden i folkpension. Det finns då arrendemöjligheten. Arrendet är i sammanhanget satt till någonstans mellan 3 000 kr och 4 000 kr per tomt och år. Det är naturligtvis någonting som framstår som rimligare ur ekonomiskt hänseende. Jag förutsätter, Lennart Nilsson, att Fastighetsverket har nära kontakter med riksantikvarien och länsstyrelsen, särskilt i fall som Gullholmen, som ju har sin speciella karaktär. Jag förutsätter det. Det har riksdagen sagt att det skall ha. Allt annat vore naturligtvis för dess del att gå förbi var riksdagen har uttalat, och det skall det inte göra. Med den reflexionen har jag uttryckt vad jag känner inför frågan. Det är naturligtvis samma som ni, att man på något sätt hamnar mittemellan. Jag vill bara varna för att det kan leda ganska långt att inleda försäljningar när man vid prissättning börjar att undanta vissa från övriga. Det kan leda fram till en mycket grannlaga process. Det kanske Gullholmen inte heller är betjänt av. Fru talman! Detta är återigen ett uttryck för att det finns anledning att noga tänka efter före innan man fastställer de stora riktlinjerna. Nu har vi fastställt de stora riktlinjerna och står inför tillämpningen av dem. Det är klart att också den processen kräver sitt omdöme. Jag förutsätter att Fastighetsverket har det omdömet i dialogen med de boende, och då inte minst med de fastboende.

Fru talman! Jag är glad över att finansministern i debatten säger att han förutsätter att Fastighetsverket tar dessa kontakter med Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen. Jag tycker att det är viktigt, eftersom många människor upplever att myndigheter är besvärliga att ha att göra med. I det här fallet handlar det om att man är beroende av att man äger fastigheten, och det är Fastighetsverket som ger ett bud. Det finns liksom ingen annan som kan gå in, utan man är hänvisad till detta. Då är det som riksdagen har sagt naturligtvis angeläget. Ibland är det kanske så att det behövs en del förtydliganden. Jag är glad för att finansministern har sagt att han förutsätter att Fastighetsverket har kontakter med Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen för att belysa problemen när man diskuterar frågan om priset på den här marken. Skillnaden mellan Gullholmen och Käringön är att detta inte ligger i tingsrätten. Det är naturligtvis angeläget att man kan undvika att gå till tingsrätten för att processa. Om man kan klara detta via samrådet mellan Fastighetsverket, länsstyrelsen och Riksantikvarien är jag av samma uppfattning som finansministern. Det finns ingen anledning att ge bort mark som sedan omsätts i andra led. Det finns säkert sommargäster och andra som har råd att betala ett pris på marknadsmässiga grunder. Men bakgrunden till min fråga var att många upplever Fastighetsverket som mycket kategoriskt. Man lyssnar inte till de olika synpunkter som kommer in. Jag är nöjd med det klarläggande som finansministern har gjort att han förutsätter att man för den här diskussionen. Då får man väl föra den vidare utan att det kanske behövs någon djupare utredning kring dessa frågorna. Man kanske kan klara dem via samrådsförfarandet mellan länsstyrelsen, Riksantikvarien och Fastighetsverket.
Fru talman! Jag uttryckte mig tydligen oklart förut när jag angav ett pris. Priset är 200 000-300 000 kr för den mark som huset ligger på, har jag fått uppgift om. Det är inte tal om tomter här, utan man har byggt på den mark som man fått anvisad. Det beskrivs att det gick till så att man hade några slanor som man lade över berghällarna. Sedan fick de andra komma och titta på vilket markområde dessa slanor inramade. Sedan nickade man att man var införstådd med att där kunde en fastighet byggas. Det är den prisnivån som nu Statens fastighetsverk är ute efter. Jag tycker självfallet att det skall vara ett rimligt pris, finansministern. Ingen skall ha något gratis. Det ligger ju ändå ett värde i detta. Men jag menar att man delvis har betalt av genom sitt arbete för att bevara denna kulturmiljö. Jag tycker att de skall gottskrivas det. De har dessutom inga vägar eller transportmöjligheter utan de får bära allting. Eftersom staten är ägare och har godtagit detta förhållande är det rimligt att priset sätts med hänsyn till detta. Det som bekymrar dem nu är att bara Statens fastighetsverk finns som spekulant eller som säljare - det beror på hur man ser det hela. Nu säger de att intill dess att den här tvisten är avgjord finns det ingen marknad. Det finns ingen som går in i något som helst ekonomiskt engagemang i det här läget. Staten blir den enda genom sitt fastighetsverk. Därmed känner dessa människor sig pantade i förväg. Skulle de ändå göra upp på dessa villkor finns det inget som säger att de klarar av det när marknaden i ett senare skede träder in. Jag är ute efter en överenskommelse med dessa människor på rimliga villkor.
Fru talman! Jag tyckte att jag i finansministerns svar kunde skönja att han också var bekymrad över förhållandena. Det är inte bara vi fyra som deltar i debatten som är det. Det är krångligt, det finns svårigheter hur man skall tolka detta och man borde kanske tänkt efter innan man fattade dessa vägledande riksdagsbeslut tidigare. Det är riktigt att de besluten ligger fast. Om man möjligen skulle kunna göra en förändring borde man på nytt se över detta, och med det som grund få en proposition och ett nytt riksdagsbeslut. Då skulle man kanske kunna rädda kvar de kulturvärden och traditionsintressen som finns på dessa öar. Det kustnära fisket skulle kunna vara utgångspunkten för försörjningen. Det skulle innebära att det inte bara är på Skansen vi har dessa värden. Jag tycker att vi vet så mycket om situationen på dessa kronoholmar att man ytterligare bör pröva vad hävdvunnen rätt, som har inneburit vederlagsfritt nyttjande av marken, innebär. Jag tycker att det är rimligt att man ser över detta på nytt.
Fru talman! Det finns en bevarandeplan på Gullholmen som säger att ön är klassad som kulturhistoriskt värdefull, inget får ändras, man får inte bygga och man får inte riva. Det finns inga områden mellan husen. Det är små berghällar. Vi som har lyckan att få vistas där ute på somrarna ibland vet att vi kan kryssa mellan husen och gå på de små snuttarna som finns där. Nu säger man att dessa markbitar skall anslutas till närliggande fastighet. Vad innebär det i förlängningen? Kommer det att sättas upp staket där i framtiden? Kommer möjligheten att vistas på den här ön att bli väldigt beskuren? Jag frågade finansministern tidigare om det särskilda undantaget för yrkesfisket, men jag fick inget svar. Jag vet inte om det bara är ett allmänt undantag som inte är preciserat. Det är oerhört viktigt att få veta vad det kan innehålla och vad det kan betyda. Sedan skulle jag vilja veta när det här sätts i sjön. Jag har en artikel här av Karl Frithiofson, f.d. landshövding, där han säger att befolkningen hotas att redan vid årsskiftet bli tvingad att ta ställning. Samtidigt har han en annan uppgift som säger att det kanske är först om två år som detta blir aktuellt. I så fall finns det utrymme för vidare diskussioner och samråd. Hur är det med den saken? Kan finansministern säga något om det?
Fru talman! Jag skall börja med att, som Stig Grauers, rätta mig själv. Jag lämnade en faktauppgift om förmodat marknadsvärde på tomterna. Jag nämnde ett marknadsvärde som blev uppräknat som om marknadsvärdet hade varit taxeringsvärde. Marknadsvärdet är 430 000 kronor. Taxeringsvärdena ligger då någonstans kring 320 000 kronor för dessa tomter. Tomterna har en storlek på 100-200 m2. Det mesta av tomten upptas av husgrunden. Det är detta som har gjort samhällena så speciella. Byggnadsstilen gjorde ju att man också kunde överleva i den karga miljön. Det ena förutsätter ju det andra. Lennart Nilsson har fattat mig rätt. Jag har skickat tydliga signaler om hur jag ser på detta. Lennart Nilsson som har ställt interpellationen har naturligtvis gjort det mot bakgrund av den målkonflikt vi kan se. Det är ju just när man släpper loss marknadskrafterna i den här typen av områden som man inte klarar det kustnära fisket eller att människor med små eller ordinära inkomster kan hävda sin rätt att förvärva eller hyra. Det är ett problem vi har. Detta är en tydlig illustration av det. Stig Grauers tycker att man skall gottskriva för t.ex. gjorda investeringar och andra insatser av bevarandekaraktär. Det ligger väl också i Per Lagers, Erling Bagers och kanske också i Lennart Nilssons uppfattning. När man har ett taxeringsvärde och begär ett pris som ligger långt under taxeringsvärdet har man naturligtvis vägt in att speciella omständigheter råder. Om Statens Fastighetsverk begär ett pris som är en fjärdedel av ett marknadsvärde innebär det att man har gjort en bedömning som ger skäl att kraftigt sätta ned priset. Det är inte min sak att värdera om det är tillräckligt. Det är Fastighetsverkets ansvar. Det är uppenbart att ni inte tycker att det är tillräckligt. Ni vill ha ett lägre försäljningspris. De som står inför ett ställningstagande - jag kan inte svara på när det kommer - har alternativen att förvärva eller arrendera. Det är ju olika typer av ekonomiska åtaganden. Om man äger fastigheten har man sin besittningsrätt, men arrendet måste kunna fastställas efter skäliga villkor som ett bostadsarrende. Jag tror inte att vi kommer särskilt mycket längre i interpellationsresonemanget. Vi har ganska tydligt blottlagt vad det handlar om. Det är ytterst en skälighetsbedömning från ett statligt verk som utgår från ett enigt riksdagsbeslut där interpellanterna själva har deltagit. När så frågan uppstår om det är skäligt bedömt eller inte infinner sig en del tvivel från interpellanternas sida. Jag vill inte i kammaren värdera Fastighetsverket. När det gäller frågan om nyttjanderätt är den föremål för bedömning i domstol. Av konstitutionella skäl kan jag inte ha någon uppfattning i frågan. Jag tror inte att vi kommer längre än så i dagens samtal kring Gullholmen. Att så många engagerar sig i frågan understryker att den naturligtvis inte skall nonchaleras.

Herr talman! Roy Ottosson har frågat mig hur regeringen anser att barnkonventionen skall tillämpas när det gäller människor på flykt från hot och våld i andra länder. Vidare har han frågat vilka instruktioner regeringen avser att ge berörda myndigheter så att barnkonventionen till fullo uppfylls i flyktingsammanhang. Roy Ottosson har även frågat om regeringen kommer att begära lagändringar så att barnkonventionens krav uppfylls. Slutligen har han ställt frågan om regeringen avser att ingripa i utvisningsfall där barnkonventionen kränks. Roy Ottosson har i sin fråga hänvisat till två konkreta fall som rör barn. De två enskilda fallen har jag, som vanligt, inte någon som helst möjlighet att kommentera. Vad beträffar den första frågan, hur konventionen skall tillämpas beträffande människor på flykt från våld och hot i andra länder, kan följande sägas. Alla som ansöker om asyl i Sverige får en individuell prövning av sina asylskäl, oavsett om de är vuxna eller barn. Även barn kan alltså åberopa att de är i behov av asyl här. Barnen kommer oftast till Sverige tillsammans med sina föräldrar, men det händer också att de anländer ensamma. Förutsättningarna för att bevilja en asylansökan finns i utlänningslagen. Den sökande kan vara att anse som flykting, de factoflykting eller krigsvägrare. För att bedöma om en person från ett speciellt land eller område är i behov av asyl i vårt land tar myndigheterna del av rapporter från t.ex. Utrikesdepartementet och olika frivilligorganisationer. Invandrarverket och Utlänningsnämnden företar också egna resor för att införskaffa beslutsunderlag. Om barnen eller deras föräldrar vid en bedömning inte anses vara i behov av skydd här och de heller inte är berättigade till uppehållstillstånd av andra skäl, t.ex. humanitära, avslås självklart ansökningen. Sveriges ratificering av barnkonventionen innebär att vi åtagit oss att nationellt genomföra dess bestämmelser, bl.a. genom att tillse att vår lagstiftning står i överensstämmelse med barnkonventionen. Detta innebär emellertid inte att barn som flytt från våld och hot i andra länder med automatik kan få stanna i vårt land. En sedvanlig bedömning av skyddsbehovet måste alltid göras, och detta är inget som strider mot barnkonventionen. Även om barnets bästa alltid skall särskilt beaktas finns det även andra intressen än barnets som kan vägas in, t.ex. övergripande samhällsintressen. Ett sådant samhällsintresse kan vara just behovet av en reglerad invandring. Kommer man vid denna bedömning fram till att barnet, i enlighet med de regler som utlänningslagen uppställer, inte är berättigat till skydd här kan barnet inte beviljas asyl. Det kan naturligtvis ändå hända att barnet av humanitära skäl kan få stanna i vårt land. De humanitära skälen kan t.ex. bestå i att förhållandena i hemlandet är sådana att det vore inhumant att tvinga barnet att återvända dit, t.ex. därför att det pågår krig eller inbördesstrider i det egna landet. Även om barnkonventionen inte direkt reglerar i vilka situationer barn skall beredas skydd här, måste konventionen naturligtvis alltid beaktas när barn är inblandade. När det t.ex. gäller ensamma barn, dvs. barn som anländer till Sverige utan sällskap av vårdnadshavare, har vi ett särskilt mottagningsförfarande. Detta innebär bl.a. att det utses en ställföreträdare för dem, att de bereds plats i speciellt boende som är anpassat för barn och att deras ärenden behandlas på kortaste möjliga tid. Vidare verkställs aldrig ett avvisnings eller utvisningsbeslut rörande ett ensamt barn med mindre än att myndigheterna försäkrat sig om att barnet blir mottaget i det land dit verkställighet sker. Roy Ottossons andra och tredje fråga, som gäller instruktioner till myndigheterna och begäran om lagändringar, har jag valt att besvara i ett sammanhang. Inom det område som Roy Ottosson nu tar upp anser jag att Sverige i allt väsentligt efterlever barnkonventionen. Jag vill i detta sammanhang nämna att Sverige 1992 lämnade en rapport till den FN kommitté som är satt att granska staternas efterlevnad av barnkonventionen. Sverige fick då kritik endast på ett område, och det återkommer jag till om en stund. När det gäller utlänningsärenden kan man också vid en genomgång av praxis t.ex. se att den s.k. tröskeln för att beviljas uppehållstillstånd av humanitära skäl är lägre när det gäller barn. Även om jag alltså anser att Sverige uppfyller sina åtaganden enligt barnkonventionen är som bekant ingenting så bra att det inte kan bli bättre. På mitt uppdrag har Flyktingpolitiska kommittén särskilt granskat barnkonventionens förhållande till utlänningslagen. I det betänkande som kommittén lagt fram har det, efter den genomgången, föreslagits ändringar inom en rad områden för att utlänningslagstiftningen bättre skall stämma överens med föreskrifterna i barnkonventionen. Kommittén föreslår att barnkonventionens definition, att den som är under 18 år är barn, även skall gälla utlänningslagens förvarsregler. I dag betraktas nämligen endast de som är under 16 år som barn i dessa sammanhang. Det var just på denna punkt som FN-kommittén riktade kritik mot Sverige. FN-kommittén ansåg det även diskriminerande att utländska barn under 18 år kan frihetsberövas, medan svenska barn under 18 år, som huvudregel, inte frihetsberövas. Flyktingpolitiska kommitténs betänkande beaktar i sitt förslag om ändrad åldersgräns även kritiken på denna punkt. Som ett annat exempel från Flyktingpolitiska kommitténs betänkande kan jag nämna att den föreslår att Invandrarverket skall se över rutinerna när det gäller förhör av barn. I betänkandet betonas vikten av att barn alltid skall få komma till tals och att en sådan regel bör förankras i lag. Vidare föreslår kommittén ändringar när det gäller faderskapsutredningar. Ändringsförslaget går ut på att de inblandade parterna i en faderskapsutredning inte skall avvisas eller utvisas så länge utredningen pågår. Kommittén föreslår att tidsbegränsat uppehållstillstånd som regel bör meddelas när det behövs för att en faderskapsutredning skall kunna genomföras. Kommittén föreslår även ändring när det gäller ensamma barns ställföreträdare. Kommittén föreslår att det offentliga biträdet även utses till barnets ställföreträdare. I dag utses nämligen en särskild god man som ställföreträdare för ensamma barn. Genom att lägga dessa båda förordnanden på en och samma person hoppas man att effektiviteten skall öka. Även när det gäller s.k. familjeåterföreningsfall föreslår kommittén förbättringar. För att ännu bättre leva upp till barnkonventionens krav på att dessa ärenden skall handläggas på ett positivt, humant och snabbt sätt föreslår kommittén att Invandrarverket tillsammans med Utrikesdepartementet och Rikspolisstyrelsen skall se över rutinerna när det gäller dessa ärenden. När det gäller Flyktingpolitiska kommitténs betänkande kan jag nämna att det remissbehandlats och nu bereds i regeringskansliet. En proposition kommer sedan att läggas i början av mars nästa år. Vad slutligen gäller Roy Ottossons sista fråga, om regeringen avser att ingripa i fall där - enligt Roy Ottosson - barnkonventionen kränks kan jag bara hänvisa till att regeringen är förhindrad att ingripa i enskilda ärenden så länge de inte överlämnats till regeringens avgörande av Utlänningsnämnden eller Jag vill i sammanhanget nämna att även det här området är föremål för översyn och det kommer att behandlas i den proposition jag tidigare nämnt. Den s.k. asylprocessutredningen har gjort en översyn av bl.a. regeringens ansvar för praxis i utlänningsärenden och föreslår i sitt betänkande en ändring vad gäller regeringens möjlighet att styra praxis. Förslaget innebär att regeringen i framtiden skall styra praxisbildningen i utlänningsärenden i första hand genom förordningar och inte som i dag genom beslut i enskilda ärenden som överlämnats från Invandrarverket eller Utlänningsnämnden. Bakgrunden till förslaget är i första hand rättssäkerhetsaspekter. Med den här metoden ökar bl.a. förutsebarheten. Myndigheterna föreslås dock även i framtiden få en begränsad möjlighet att överlämna ärenden till regeringen, t.ex. om de har utrikespolitisk betydelse.
Herr talman! Först vill jag tacka invandrarministern för svaret. Vi i riksdagen går ju inte in i enskilda fall, men det är de enskilda fallen som visar hur barnkonventionen följs i praktiken. Det är där vi har facit på hur det är i verkligheten. Under hösten har vi sett ett antal fall där familjer splittras och där man utvisar barn på ett sätt som knappast kan anses vara förenligt med barnkonventionen. I ett av de fall som jag nämner i interpellationen handlar det om barn som har en smärtsam, kronisk sjukdom och som utvisats till ett land där vi inte kan förvänta oss att de kommer att få den vård och omsorg de borde ha. Mamman skickades i väg i måndags och resten av familjen är kvar i Sverige. Men har alltså splittrat familjen, och detta är ett uppenbart brott mot artikel 9 i barnkonventionen. Där sägs att barn inte skall skiljas från sina föräldrar mot sin vilja, såvida det inte är absolut nödvändigt för barnens behov. Det är det knappast här. Jag tar upp det här exemplet bara för att visa hur litet barnkonventionen betyder i verkligheten. Det finns också andra fall. Det har varit en väldigt stor reaktion från allmänhetens sida på denna interpellationsdebatt. Det har ringt mycket folk, och jag har fått ett stort antal fall där man uppenbart bryter mot barnkonventionen redovisade för mig. Speciellt gäller det detta med att hålla ihop familjerna och att inte beröva barnen deras föräldrar. Detta gäller även svenska barn som har en utländsk förälder som blir utvisad. Barnen berövas alltså sin ena förälder. Ofta är skälen till utvisning sådant som vi i Sverige knappast betraktar som särskilt grova brott. Snarare är det fråga om mindre förseelser som tas till intäkt för de här utvisningarna. Allmänheten blir väldigt förbryllad över att man kan bära sig åt på det här sättet, att man slår sönder familjer med hänvisning till mindre förseelser. Man hårdrar fall för att kunna utvisa så många människor som möjligt. Vad vi upplever är en hårdnande praxis, inte tvärtom, som man hade kunnat förvänta sig. barnkonventionen är ju ganska ny och Sverige har varit pådrivande. Det har ju också från svensk sida sagts att vi skall följa den. Men vad vi har upplevt det senaste halvåret är en hårdnande praxis. Alltmer utvisas föräldrar på ett sådant sätt att familjer splittras. Man utvisar barn trots att man vet att de kommer att bli drabbade. Det är det jag invänder mot och det är därför jag har framställt denna interpellation. Det finns ett annat aktuellt fall från mina hemtrakter. Det handlar om åtta barn som varit i Sverige i fyra år och som gått i svensk skola lika länge. De är alltså väl etablerade i det svenska samhället. Deras föräldrar har jobb och är inga bidragstagare eller något sådant. Det har dock visat sig att det från början fanns en mindre felaktighet när det gällde deras medborgarskap - det handlar om teknikaliteter. Detta har lett till en utvisning av hela familjen, och det till ett område där vi vet att man systematiskt bryter mot de mänskliga rättigheterna. Dessa människor tillhör en folkgrupp som är utsatt för förföljelser. Detta är såvitt jag förstår ett uppenbart brott mot barnkonventionen. Så här skall man inte behandla barn och deras familjer. Det är svårt att se vad Sverige har att vinna på att bete sig på det här sättet. Vad gör då regeringen? Vi har väntat här i riksdagen på att regeringen skall komma med ett förslag med innebörden att barnkonventionen blir svensk lag. Polis, domstolar och utlänningsnämnd kan ju inte, och får inte, göra annat än att följa svensk lag. De skall inte följa barnkonventionen om inte denna är svensk lag, och det är den ju inte. Regeringen borde redan för ett år sedan ha föreslagit riksdagen att barnkonventionen blir svensk lag. Därför måste jag naturligtvis fråga invandrarministern: Är avsikten nu att barnkonventionen skall bli svensk lag, eller skall vi fortsätta på det här sättet och komma med mindre förslag? När barnkonventionen uppenbart kränks, och regeringen har ju skrivit på barnkonventionen, måste det ändå finnas någon form av handlingsberedskap. Det måste finnas någon tanke om hur man skall påverka berörda myndigheter. Det kan vara fråga om förordningar, om ändrad praxis eller om att ta upp samtal - redan det kan räcka - för att se till att barnkonventionen inte kränks. Därför är återigen min fråga till invandrarministern: Vad tänker regeringen göra åt de konkreta fall där vi ser att barnkonventionen kränks? Jag tänker på fall där detta är ganska uppenbart. Någonting måste ni väl ändå göra?

Herr talman! I det svar som invandrarministern har lämnat till Roy Ottosson tas väsentliga frågor om barnkonventionen upp. Vad som oroar mig är att statsrådet så ensidigt hänvisar till de utredningar som har arbetat. Hans enda åsikt är att Sverige i allt väsentligt lever upp till barnkonventionen. Visst är det bra att särskilda åtgärder för ensamma barn sätts in och att man inte utvisar dem hur som helst utan att vara förvissad om att de får omsorg på det ställe dit de kommer. Det är också bra att frågan om barns ålder tas upp, att denna flyttas upp till 18 år osv. Men jag tycker att man borde ha kunnat göra mycket mer redan innan konventionen blir svensk lag. Min fråga är alltså: Vilken är regeringens mer konkreta åsikt i de här frågorna? Skall vi vänta på utredningarna och se vad det ger, eller kan vi göra något innan dess? Jag vill ta upp några viktiga frågor i barnkonventionen, och jag vill börja med familjesplittringen. Barnkonventionen lägger ju särskild vikt vid sammanhållningen av familjen. Men i ett av de exempel som finns i interpellationen vet vi att polisen avvisat mamman till Peru. Pappan och barnen är kvar. Inte behöver väl Sverige vänta på utredningar om barnkonventionens införlivande med svensk lag för att leva upp till något så fundamentalt? Om jag, som kan ta upp ett enskilt ärende, håller mig kvar vid den peruanska familjen, så kan jag inte på någon punkt se att barnen har fått komma till tals. De är ju inte så små att de inte skulle ha kunnat få det. När man har studerat handlingarna har det visat sig att bara föräldrarnas skäl har beaktats. Invandrarministern säger i sitt svar att barn av humanitära skäl kan få stanna. Det skulle då gälla fall där förhållandena i hemlandet är sådana att det vore inhumant att tvinga barnen att återvända dit. Då vill jag fråga invandrarministern om han tror att handikappade barn som för sin framtida livskvalitet är i behov av en god samverkan mellan medicinsk behandling, kirugisk behandling och habiliterande åtgärder kan få detta i Peru. Familjen är dessutom helt utblottad. Jag kan förstå att invandrarministern inte vill svara på en fråga som har nära anknytning till ett enskilt fall, men min åsikt är att svaret är nej. Låt mig i stället omformulera frågan. Statsrådet säger att Sverige uppfyller sina åligganden enligt barnkonventionen, men att inget är så bra att det inte kan bli bättre. Vill statsrådet då ge några exempel på åtgärder som kan vidtas för att gravt handikappade barn inte skall utvisas till en tillvaro utan möjlighet till ett värdigt liv? Statsrådet säger också att tröskeln är lägre och att barn av humanitära skäl skall få stanna i Sverige. Har statsrådet studerat några viktiga sådana fall, och kan vi få något exempel på när tröskeln har varit lägre? Den bärande tanken i barnkonventionen är att alla beslut och åtgärder som rör ett barn skall baseras på principen om barnets bästa. Den ser barnet som en egen individ, som har ett eget värde och som skall respekteras. Andra grundläggande principer är att barn har rätt till särskild omvårdnad och hjälp, och att familjen är den grundläggande enheten. Först när det är uppfyllt anser jag att vi kan säga att vi lever upp till barnkonventionen. Min sista fråga till statsrådet blir: Vilka åtgärder vill regeringen vidta för att Sverige skall leva upp till de här kraven?
Herr talman! Barnkonventionen är egentligen det starkaste instrument som världen har i dag när det gäller att försvara mänskliga rättigheter. De mänskliga rättigheterna i övrigt, kopplade till FN, är knutna till deklarationer, inte till någon konvention. Därför är det också oerhört viktigt att just den här konventionen hanteras på ett sådant sätt att åtminstone de av världens länder som har ratificerat den lever upp till mänskliga rättigheter gentemot barnen, för då uppfyller man samtliga andra krav när det gäller oss vuxna. När barnkonventionen skrevs under sade man att just den respekt för barnet som man uttalade i konventionen var en omvälvande idé. Tidigare hade barnet hela tiden uppfattats som föräldrarnas tillhörighet. Det är också det som är så väldigt viktigt, här är barnet för första gången utpekat som en självständig egen individ, med en egen rättighet att behandlas på ett bra sätt. Varför har vi tagit fram sådana rättigheter för barnet? Jo, för att det är så oskyddat. Det har inte samma möjligheter som en vuxen människa att slåss för sina rättigheter. Det har inte den mognaden att det kan göra avvägningar och bedömningar och fatta beslut för att ta hand om sig själv. Därför har vi skyldigheten att verkligen se till barnets bästa. Men uppfattningen är olika världen över. Det finns faktiskt också länder vars företrädare slåss för föräldrars rätt att aga sina barn. Detta har vi i Sverige tagit bort. Vi är ganska ensamma om att ha en lagstiftning om att man inte skall slå barn. Ibland blir man väldigt upprörd när folk försvarar föräldrars rätt att slå sina barn. Det visar att det finns grundläggande värderingar över hela världen som på något sätt måste ändras just utifrån den här konventionen. Det har förekommit en del upprörande fall, inte minst under sommaren och hösten, som visat att vi inte uppfyller barnkonventionen. Vi hade inte tänkt igenom tillämpningen av den. När vi såg över våra svenska lagar i samband med ratificeringen kan jag föreställa mig att det fördes ett allmänt resonemang - jag var inte inblandad i just den debatten - om att vi har så bra lagar att vi uppfyller barnkonventionen. Det är det som är felet med mycket av det som FN beslutar, att man inte funderar på tillämpningen. Hur skall man få beslutet att fungera i de olika länderna och ute i samhället? Därför visar det sig när vi tillämpar vår lagstiftning att vi bryter mot barnkonventionen. Inte minst uppseendeväckande är det, om vi tar åldersgränsen som exempel, att vi inte förde in gränsen 18 år på en gång, när vi tyckte att vi skulle uppfylla barnkonventionen. Åldersgränsen 16 år har funnits hela tiden. Det tycker jag är ganska märkligt, för det är en tydlig sak som borde vara enkel att åtgärda. En annan fråga när barnkonventionen skall in i svensk lagstiftning är om den i sig skall bli en fristående lag och liksom fungera vid sidan om eller om den skall tas in och genomsyra varenda lag som hanterar barns särskilda villkor. Jag hoppas att invandrarministern verkligen tittar på vilket som är det bästa, vilket som ger barnet det starkaste skyddet. Det är när vi kommer till tillämpningen som kraven måste vara kopplade till beslutssituationer och utformade så att man vet att här skall dessa hänsyn tas. Annars blir det ett instrument som man hänvisar till precis som man hänvisade till barnkonventionen förut. Den får då inte full rättstillämpning. Jag har länge tyckt att det är ganska märkligt att myndigheter som fattar beslut, t.ex. Utlänningsnämnden, ensamma skall avgöra om beslutet eventuellt skall prövas av någon annan. Jag tycker inte att det är riktigt förenligt med rättssäkerhet att beslutsfattaren själv, när man väl har fattat beslutet, skall ändra uppfattning därför att någon tycker att beslutet inte var riktigt. Det är inte säkert att man tycker att man inte har sett igenom allt material. Det borde vara någon annan, t.ex. Barnombudsmannen, som har rätten att för barnets räkning begära att regeringen engagerar sig extra i ett ärende därför att det krävs för att man skall klara av att uppfylla de här villkoren. Jag skall med stort intresse invänta invandrarministerns svar och förhoppningsvis beskrivningar på hur invandrarministern ser på just lagstiftningen och hur vi skall få tillämpningen att fungera i praktiken.

Herr talman! Det är bra att Roy Ottosson har tagit upp frågan om barnkonventionen i förhållande till flyktingar. Det är inte första gången vi debatterar den i riksdagen, beklagligtvis, därför att det gång på gång dyker upp mycket alarmerande exempel på hur barnkonventionen inte har följts. Andra debattörer har tagit upp viktiga följdfrågor till invandrarministern och har också lämnat värdefulla synpunkter. Jag vill i den här debatten göra några ytterligare kommentarer. Jag vill återkomma till den grundläggande fråga som den här interpellationen handlar om, nämligen barnkonventionen i förhållande till svensk lag. Görel Thurdin var inne på den frågan. Jag har varit borta en längre tid, men även ute i förskingringen har jag fått ett intryck av att Ingvar Carlsson gått ut och sagt att det finns anledning att se över barnkonventionens inkorporerande i svensk lagstiftning. Jag undrar: Var det bara tomma ord? Det var långt från Sverige svårt att uppfatta vilket värde detta uttalande från Ingvar Carlsson hade. Såvitt jag förstod gjordes detta yttrande i förhållande till det enskilda fall som många av oss upprördes av, nämligen Evelyn Barrantes från Peru. Där blev det väldigt uppenbart att vi inte följde svensk lagstiftning. Vilket värde hade det uttalandet? Var det ett enskilt uttalande? Stod det inte för regeringen som helhet? Jag vill också understryka att detta har varit ett krav sedan flera år från Vänsterpartiets sida och att jag blev oerhört glad att höra att Ingvar Carlsson hade anslutit sig till den uppfattningen. Herr talman! Vi vet att FN i olika sammanhang har kritiserat Sverige. Eftersom Sverige har varit aktivt pådrivande vad gäller barnkonventionen tycker jag att vi har ett extra ansvar för att se till att den följs. När de första rapporterna kom om hur Sverige och andra länder levde upp till barnkonventionen, påpekade man just att Sverige inte har levt upp till den när det gäller flyktingbarn, barn i förvar och på en del andra punkter. Vi har haft tid att åtgärda de problemen. Och Thomas Hammarberg, som är särskild ambassadör för de här frågorna i FN, är starkt oroad över att vi återigen får stark kritik. Invandrarministern tar upp vad Flyktingpolitiska kommittén har gått med på och vilka krav som går i rätt riktning. Det gäller utlänningslagen, att vi skall anpassa svensk lagstiftning till barnkonventionen och höja åldersgränsen till 18 år. Det gäller god man för enskilda flyktingbarn som har kommit utan förälder. Det gäller att barn alltid skall höras. Det är naturligtvis välkommet att dessa förändringar blir genomförda, och förhoppningsvis fattar riksdagen beslut om dem. Jag vill bara understryka att Vänsterpartiet och flera andra under flera års tid har fört fram och drivit de här kraven. Det tar lång tid innan förändringar sker, men det är naturligtvis bra så fort det sker. Herr talman! I svaret tas upp att regeringen inte kan gå in på enskilda fall. Vi som kan göra det måste hänvisa till de människor vi möter, de flyktingar och deras familjer som är berörda och de enskilda svenskar och svenska folkrörelser som är starkt engagerade på det här området. Jag vet att det finns en tioårig flicka från Sri Lanka som heter Chriss Alagiyadura Fernando och som av olika anledningar har bedömts inte ha tillräckliga skäl för att få stanna i Sverige. Vi har i Sundsvall de fyra peruanska barn, som Roy Ottosson har refererat till, som mot sin vilja har skilts från en förälder. Vi har på många håll i vårt land - inte alls bara under den här hösten utan under en längre tid - fått rikligt förekommande exempel från allmänheten på att barnkonventionen inte följs. Jag vill fråga invandrarministern: Vad är humanitära skäl? Jag har själv haft förmånen att träffa de fyra peruanska barnen i Sundsvall. Efter att ha jobbat under flera år med just handikappade barn i Stockholms läns landsting har jag svårt att se hur man skall kunna ha så mycket gravare handikapp och så mycket större behov av svenska insatser av rehabilitering för att kunna leva ett bra liv än vad just dessa barn har. Leif Blomberg möjlighet att träffa människor som är starkt berörda, att med egna ögon och utifrån deras egna ord kunna ta del av deras situation och sätta sig in i deras verklighet? Jag menar att det här med humanitära skäl blir tomma ord när man i de fall vi har refererat till inte alls tar hänsyn till detta. Herr talman! Det finns ändå hopp, tycker jag, i vårt land. Det är flera av oss som har träffat företrädare för kyrkan, Amnesty, organisationer mot rasism och många andra, enskilda som organisationer, som har ett starkt intresse och engagemang att lyfta fram och stödja de här människorna som har kommit i kläm mellan svensk lagstiftning och svensk tillämpning av lagstiftningen. Jag tycker, och jag hoppas, att Leif Blomberg också vid tillfälle skulle kunna ha mer kontakt med de organisationerna, för jag tror att vi har mycket att lära och ta vara på av deras synpunkter.

Herr talman! Roy Ottosson tar upp att familjer splittras och nämner en del enskilda fall. Häromdagen när jag svarade på frågor sade talmannen till, mycket tydligt, att vi inte får diskutera enskilda ärenden här. Det här är en politisk diskussion där man får hålla en mer allmän debatt och dialog. Mot den bakgrunden tänker, får och kan jag inte, enligt vår konstitution och regeringsformen, diskutera enskilda fall. Därför tycker jag att det är ett renlighetskrav i en debatt att den ena parten inte gör det när den andra parten inte kan göra det. Dessutom blir beskrivningen av fallen oftast av den karaktären att den inte är helt i överensstämmelse med hur fallet egentligen ser ut. Helheten kommer aldrig fram, utan det är någons sanning som kommer fram. Det innebär inte detsamma som att det är en beskrivning av ett enskilt ärende så som det i verkligheten är. Därför går det aldrig att dra någon slutsats av den här typen av dialog och diskusson. Den blir för knepig, ensidig och konstig, och man får inte fram hur det egentligen förhåller sig. Men när det gäller splittring av familjer är en av huvudprinciperna i svensk utlänningslagstiftning just att familjen skall hållas ihop. Det är bara i undantagsfall som det kan hända någonting annat. Vi hade några fall - det var väl någon gång i våras - med några familjer där huvudregeln skulle följas, men där det var uppenbart orimligt att så skedde. Hustrun ville exempelvis ha skilsmässa, och vi tyckte då att det inte var rimligt i det läget att hålla ihop familjerna. Det tror jag inte någon annan tycker heller. Men huvudregeln är: Familjen skall hållas ihop. Det är en av grundstenarna i vår lagstiftning. Roy Ottosson påstår att det är en hårdare praxis som har börjat tillämpas. Det finns inga som helst beslut i något avseende där regeringen har skärpt praxisen när det gäller hanteringen av barn. Vi är minst lika angelägna som Ottosson om att vi har en human hantering av ärenden, särskilt när det gäller våra barn. Vi är också måna om att följa regelverket i vår lagstiftning, som ju av den här riksdagen också har ansetts vara av den kvaliteten att den uppfyller det som vi åtagit oss genom barnkonventionen. Det innebär inte att vi inte skulle kunna korrigera vår egen lag eller svara på frågor om vi skall föra in konventionen som lag eller om vi skall tillämpa de lagar vi har och se till att anpassa dem så att de överensstämmer med konventionen. Vi har en regel i Sverige som i huvudsak innebär att vi inte upphöjer konventioner till lag därför att de oftast är allmänt hållna. De är inte skrivna så att man kan tillämpa dem utan mycket omfattande regelverk vid sidan om. Därför har riksdagen valt att inte upphöja konventionen till lag. Det finns något undantag, exempelvis Europakonventionen om mänskliga rättigheter, som är skriven på ett sådant sätt att man kan anse att den är att likställa med normal lagtext. Där har vi gjort så, liksom i ytterligare något fall. Men i övrigt har vi tillsammans med de andra nordiska länderna, Tyskland och även en del andra europeiska länder valt den metod som vi för närvarande har här i Sverige. Sigge Godin säger med en viss indignation i rösten att jag hänvisar till utredningar. Jag utgår från att det inte är alldeles obekant för honom som riksdagsledamot att det traditionella, parlamentariska, demokratiska sättet att genomföra förändringar är att först utreda omständigheter och annat, ta fram en analys och därefter föreslå förändringar i svensk lagstiftning. Vi skall göra dem genomtänkta och vara noggranna. Vi vet att vi gärna vill vara det, men det kan bli fel ändå. Därför tycker jag att vi inte behöver diskutera om man först skall utreda saken, eller om man skall ändra först och sedan utreda. Det borde väl vara alldeles uppenbart även för Sigge Godin, antar jag. Vi avser att lägga en proposition på riksdagens bord den 7 mars med en rad ändringsförslag. Mycket av den kritik som har framkommit i debattinläggen här fanns redan under förra regeringsperioden, och då gjorde man ingenting. Det Görel Thurdin sade om barnkonventionens 18-årsgräns har man vetat under de tre borgerliga regeringsåren också, och då gjorde man inte ett smack för att förändra detta. Men vi gör det nu, och vi gör allt i ett sammanhang. Vi kommer också att föreslå förändringar i enlighet med de av kommittén föreslagna förändringarna av vår lagstiftning för att den ännu bättre skall vara i överensstämmelse med barnkonventionen. De funderingarna har jag redogjort för här en gång, och jag tänker inte upprepa dem. De känner ni ju väl till. Jag delar till fullo Görel Thurdins mening att det är oerhört viktigt att leva upp till barnkonventionen och dess innebörd. Jag säger också att vi i Sverige är bra på att göra det, särskilt i jämförelse med hur man har det i andra länder. Vi vet också att det är en del länder som har upphöjt barnkonventionen till lag. Då tror man att det möjligen skulle bli bättre, men det visar sig i praktiken att det inte har blivit det. De är inte ett dugg bättre, utan snarare ännu sämre, på detta. Det handlar alltså inte om vilken metod vi väljer utan om hur tydligt vi beskriver hela vår situation och att vi får regelverk som är lätta och enkla att följa för våra myndigheter. Eva Zetterberg tog upp en del saker, och det var väldigt mycket som bara var en massa åsikter. Men jag vill gärna säga att Ingvar Carlsson inte har sagt att barnkonventionen bör upphöjas till lag. Däremot tyckte han att man i ett ärende kanske borde ha tagit större hänsyn till konventionen.
Herr talman! Jag är övertygad om att även regeringen vill försvara barnens rätt och följa barnkonventionen. Men verkligheten är ju, som flera av oss visat här, tyvärr inte så positiv. Det enskilda ärendet är viktigt även i debatter i Sveriges riksdag, just för att de visar hur lagarna faktiskt tillämpas. Jag är fullständigt övertygad om att svenska myndigheter, polis, Utlänningsnämnd osv. följer svenska lagar till punkt och pricka. Det är bristen i lagarna och bristen i förordningarna från regeringen som är det grundläggande felet. Därför är det vilseledande att ta exempel från andra länder, där man inte har samma djupt rotade traditioner att mycket noga följa alla lagar. Svensk tradition är att sådana konventioner inte direkt blir lag utan att man transformerar, dvs. att man skriver in dem i befintliga lagar på olika sätt och försöker göra anpassningar. Detta har jag haft anledning att kritisera tidigare på andra områden. Vi har sett att Sverige har skrivit på konventioner, jag tänker framför allt på miljöområdet, som sedan inte har omsatts i svensk lag på grund av att konventionen inte tas på så stort allvar. Jag känner igen det här mönstret när jag tittar på just barnkonventionen. Invandrarministern säger att det är fundamentalt enligt svensk lag att inte splittra familjer. Men hur är det då möjligt att göra som man gjorde i måndags - att skicka i väg en mamma och låta barnen bli kvarlämnade ensamma här, barn som dessutom är sjuka och behöver vård och omsorg? Det är helt obegripligt. Det är inte förenligt med vad Leif Blomberg säger. Jag tillåter mig att tvivla. Självklart måste regeringen agera om den ser att lagar, förordningar och praxis inte verkställs på det sätt som riksdagen och regeringen har fattat beslut om. Därför måste jag upprepa min fråga. Vad tänker regeringen göra åt dessa enskilda fall, där man uppenbarligen bryter mot barnkonventionen? Även i regeringskansliet måste man väl ha någon typ av analys och inte bara i de olika partikanslierna här i riksdagen. Herr talman! Jag noterar också att invandrarministern erkänner att barnkonventionen inte följs utan att det är utlänningslagen som gäller framför barnkonventionen. Han erkänner också en rad allvarliga brister i de refererade utredningarna. Men det vore intressant att få veta vad regeringen tänker göra åt dessa brister och inte bara få höra invandrarministern referera till utredningar.
Herr talman! När den socialdemokratiska regeringen och dess statsminister talade i stora ord om värdet av barnkonventionen värmde det oerhört mycket i ett socialliberalt hjärta. Jag tror att jag var minst lika upprymd som Eva Zetterberg över att de fundamentala bristerna som gäller barns behov och barnkonventionens efterlevnad äntligen skulle rättas till. Jag anser att mycket kan göras utan att man väntar på de utredningar som invandrarministern talar om. Invandrarministern sade att den borgerliga regeringen inte gjorde något, men att den socialdemokratiska regeringen nu gör det. Det skulle vara intressant att få veta vad regeringen tänker göra. Min bestämda uppfattning är nämligen att det blir en hårdare attityd mot flyktingar i Sverige när förslagen läggs fram. Det finns vissa positiva förändringar som jag också ser fram emot, men vi väntar med spänning på vad regeringens förslag kommer att innehålla. Min fråga kvarstår: Vad är regeringens åsikt när det gäller gravt handikappade barn? Skall man kunna ta humanitära hänsyn och sänka ribban för dem? Är det inte möjligt att göra det innan regeringens förslag läggs fram? Varför kommer inte ganska vuxna barn till tals i utredningarna redan i dag? I fråga om detta behöver man väl inte vänta på riksdagsbeslut? Det går att ge dessa barn den möjligheten. I detta enskilda ärende vill jag säga att jag i helgen vädjade till polisen om att ge den peruanska familjen respit i tre fyra veckor, för att den tillsammans skulle kunna lämna Sverige, om det inte finns ytterligare skäl att beakta. Polisen beaktade inte detta. Polisen har ju sina regler att följa. Vad jag vill säga med detta är att det som regeringen och invandrarministern säger i dessa frågor betyder oerhört mycket när det gäller hanteringen av detta. Därför är jag glad över att invandrarministern ändå säger att man skall hålla samman familjer. Det är oerhört viktigt att man har den åsikten i Sverige. Varken den åsikten eller åsikten om handikappade barn är vi ju oense om i det här landet. Vi har en mycket stor opinion bakom oss. Vi behöver därför inte bekymra oss om att vi har den åsikten. Det hindrar inte att invandrarministern återigen säger att familjer skall hållas samman och inte splittras genom att utvisas i olika omgångar. Det accepterar vi inte i Sverige, eftersom det är den kanske mest fundamentala frågan.
Herr talman! Om invandrarministern hade lyssnat noga hade han upptäckt att jag inte attackerade någon specifik regering. Redan när jag satt i regeringen tyckte jag att Utlänningsnämnden fattade underliga beslut mellan varven. I den regeringen hade vi också ärenden som var ganska besvärliga. Bristerna fanns naturligtvis då också. För mig är det ointressant vem som fattade besluten tidigare. Det som nu är intressant är att vi försöker åstadkomma en förändring, så att vi lever upp till barnkonventionen. Om det inte hade funnits en sådan organisation som Rädda barnen, som har arbetat fram hur man skall se på barnkonventionen, hade det inte förts särskilt många resonemang att tillgå när det gäller hur man borde se på barnkonventionen. Det är regeringarna som skall stimulera till detta. Det gjordes säkert för litet av den förra regeringen också. Däremot såg vi i den förra regeringen till att det tillsattes en barnombudsman som fick i uppgift att företräda barnen. Barnombudsmannen är ett instrument som vi kan använda. Om man skall kunna hantera saker och ting till barnets bästa krävs det kunskap och insikt. När vi i justitieutskottet diskuterar att domstolarna faktiskt bör utbildas för att kunna lyssna på barn, så säger man att Domstolsverket bedriver utbildning, och så nöjer man sig med det. Vi är alldeles för teknokratiska när vi skall fatta våra beslut i det sammanhanget. I stället bör vi själva lyssna och se till att vi får beslut som visar att vi anser att de som skall tillämpa lagen skall göra si eller så. Jag anser att vi politiker ibland visar alldeles för liten viljeinriktning därvidlag i förhållande till myndigheter och beslutande organ. Det står faktiskt i en av artiklarna: Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ skall barnets bästa komma i främsta rummet. Det kräver ju en analys och tillämpningsföreskrifter, precis som invandrarministern var inne på. Det är väl bra om vi hjälps åt med detta. Jag håller med barnläkaren Lars H Gustafsson, som skrev en bok som handlade om respekten för barn. Han skrev: Kanske är barnets bästa att få leva i ett samhälle där vettiga beslutsfattare med en vidgad och fördjupad syn på barns behov och rättigheter gör rimliga avvägningar och fattar för hela samhället långsiktiga och kloka beslut.
Herr talman! Leif Blomberg anser inte att det finns tillräckliga skäl för att inkorporera barnkonventionen i svensk lagstiftning. Han säger att Ingvar Carlsson inte heller har tagit ställning till ett sådant förslag. Jag beklagar detta. Jag tror att detta är en grundfråga. Leif Blomberg säger att andra länder som har gjort på det viset ändå inte är bättre och att man kanske kan rikta lika stark, eller starkare, kritik mot deras handlingssätt i praktiken. Men det tycker inte jag är ett bärande argument. Vi måste utgå från den svenska verkligheten, där vi har som tradition att ta fram hänsynen till barnens bästa. Vi har i en rad olika lagar gjort detta. Görel Thurdin tog upp lagen mot aga, och vi kan ta fram en hel rad andra åtgärder som vi i vårt land under decennier har arbetat fram för att värna om barnen. Det är den verklighet som vi skall starta i. Vi har ändå i Sverige oerhört mycket bättre förutsättningar att leva upp till barnkonventionen än vad man har i andra länder. Jag vill därför vädja till statsrådet att ta tillbaka frågan. Jag såg det som ett löfte, en förhoppning, i Ingvar Carlssons uttalande att man från regeringens sida ändå uppmärksammat de uppenbara konflikterna mellan barnkonventionen och svensk utlänningslag och sagt att de skall åtgärdas. Man har i något enskilt fall sett att det var brister. Jag vill också understryka problemen för svensk polis som är tvungen att följa sina order och som därigenom inte heller kan uppfylla barnkonventionen. Jag vill, herr talman, återkomma till frågan om humanitära skäl. Jag tycker inte att Leif Blomberg gav något svar. Vilka är de? Vi har ändå tagit fram några exempel. Vi kan inte bara tala om principer, utan vi måste lyfta fram de människor som drabbats respektive gynnats av olika lagstiftning. Några av de barn som jag refererade till borde i oerhört hög grad ha fått åtnjuta detta med humanitära skäl. Till slut, herr talman, vill jag ta upp frågan om vad tidigare regeringar gjort - att den borgerliga regeringen inte gjorde någonting. Också jag hävdar att det inte är fråga om en hårdnande linje nu. Tyvärr var den hård redan under den föregående regeringen, och den har inte ändrats under den socialdemokratiska regeringen. Det är sant att den borgerliga regeringen inte gjorde någonting. Däremot fanns det enskilda motioner från riksdagens tvärpolitiska barngrupp där vi från flera olika partier aktivt krävde bl.a. en ändring av utlänningslagen. Det finns alltså enskilda personer i olika partier som sedan flera år driver detta krav. Det är bra att det äntligen kan bli en ändring på den punkten.
Herr talman! Roy Ottosson tyckte att det inte var relevant att jämföra hur man hanterar barnkonventionen i Sverige och i andra länder. Det var en egendomlig slutsats. Barnkonventionens innehåll är lika i alla länder som har ratificerat den. Texten är identisk för tyskarna, holländarna och de nordiska länderna. Visst kan man tillåta sig att se hur den tillämpas i olika länder. Jag säger det inte som något försvar. Jag vill bara notera att Sverige tillhör de länder som tilllämpar barnkonventionen och andra konventioner bättre än de flesta, oftast allra bäst. Så är det faktiskt. Det innebär inte att det är bra därför att det är så, det är inte det jag vill säga. Men jag tycker ändå att det är viktigt att sätta detta i sitt rätta sammanhang så att man inte tror att vi i det här landet är barbarer som inte bryr oss om några barnkonventioner. Det låter litet så. Då går man för långt, och det leder ingenstans. Roy Ottosson säger att barnkonventionen inte tas på allvar av den svenska riksdagen och regeringen. Kritiken riktas mot både regering och riksdag. Eftersom det är riksdagen som har sagt att vi följer intentionerna i barnkonventionen i vår lagstiftning, tycker jag att det var allvarligt att påstå detta utan att på något sätt leda i bevis att det är sant. Däremot kan man kasta ur sig lösa påståenden om att vi bryter mot än det ena, än det andra och som riksdagsman vara domare i olika ärenden. Det brukar vi inte tillåta oss själva att vara, utan vi vill ha en rättslig prövning. Det handlar i hög grad också om juridik, förutom om mänsklighet och repsekt för människor, vilket inte alltid går att utforma i en lagparagraf. Då är frågan återigen: Vad skall regeringen göra åt bristerna? Jag säger för tredje gången att jag nyss läste upp i svaret vad Flyktingpolitiska kommittén säger. Regeringen kommer att i allt väsentligt följa de förslag som kommittén har kommit fram till därför att vi tycker att det ligger väldigt mycket i dem. Exakt hur det kommer att utformas vågar jag inte ha någon uppfattning om. Jag hoppas att Roy Ottosson förstår vad jag säger. Sigge Godin säger att vi inte rättat till bristerna. Vi är på väg att göra det. Vi vill rätta till dem och kommer att göra det också. Jag tycker att det är litet knepigt när en folkpartistisk riksdagsman indignerad undrar varför man inte gjort det, varför man måste vänta på utredningar när det faktiskt var Folkpartiet som i den förra regeringen hade hela ansvaret för det här området. Ni hade alla möjligheter då att rätta till allt det Sigge Godin nu vill skall rättas till. Men vi lovar att vi skall göra det. Vi tycker att barnkonventionen är viktig. Då skall vi också korrigera lagstiftningen i så måtto att den bättre överensstämmer med vad vi själva har åtagit oss. Jag kan inte svara på frågan om gravt handikappade barn. Att vara ett gravt handikappat barn är en katastrof i sig, men det medför inte ett skyddsbehov eller ett humanitärt skäl för att få stanna i Sverige. Det måste vägas in i bilden om situationen runt omkring. Man måste också se på förutsättningarna för dessa barn att få relevant vård i hemlandet. Det är mängder av omständigheter som måste beaktas. Det kan finnas andra saker i landet som gör att det är orimligt att skicka tillbaka vederbörande. Då kan den samlade bedömningen vara att det föreligger ett humanitärt skäl för att få ett uppehållstillstånd. Men bara den omständigheten att man är gravt handikappad innebär inte att man får stanna. Det har vi tagit ställning till vid olika sammanhang. Det har debatterats i riksdagen, och vi har ändå varit ganska överens om att bara ett handikapp i sig inte kan utgöra skäl för att få stanna. Annars får vi faktiskt en situation där människor kommer att söka sig till vårt land i syfte att få den vård de inte kan få hemma. Då får vi alltså problem med kapaciteten i vår sjukvård. Den debatten har vi haft många gånger i den här församlingen. Jag har förstått att vi har varit ganska överens om att det inte kan vara så enkelt att bara därför att man är sjuk eller handikappad får man uppehållstillstånd i Sverige. Jag håller med Görel Thurdin om att Rädda barnen behövs. Jag tycker att det är viktigt att Rädda barnen, Amnesty och Röda korset finns just därför att de bl.a. har en bevakande roll i de frågor som de själva säger sig vara intressenter för. Det tycker jag är väldigt viktigt. De bidrag som vi får från Rädda barnen, Röda korset, Caritas, Svenska kyrkan osv. är ovärderliga i flyktingpolitiken både när det gäller att få rapporter från olika länder och när det gäller att få synpunkter på hur vi själva bedriver vår politik. På det sättet kan vi få en så hög kvalitet som möjligt i vår flyktingpolitik och mottagningsverksamhet. Det finns naturligtvis en del övrigt att önska, och då är det bra med den här typen av organisationer. Till Eva Zetterberg vill jag bara säga att det avgörande inte är om det är konventioner eller lagar utan hur vi lever upp till dem.

Herr talman! Det viktiga är naturligtvis vad som faktiskt blir av av allt det vi säger. Jag refererade till fall där man slår sönder familjen: mamman skickas i väg medan barnen är kvar i Sverige. Detta är uppenbart onödigt. Någonting är fel. Det är bevis på att vi från riksdag och regering inte lyckats med att verkställa barnkonventionen på ett bra sätt. Jag tycker att invandrarministern överdrev vad jag har sagt i debatten. Han säger att jag skulle ha sagt att man över huvud taget inte tar dessa frågor på allvar. Tvärtom berömde jag regeringens engagemang i arbetet med barnkonventionen. Jag tror också att ni vill att den skall genomföras. Men de enskilda fallen är viktiga därför att det är dessa som är lackmuspapperet som visar hur det blev i verkligheten. Dem kan man inte nonchalera på det sätt som jag ändå tycker att ministern gör. Han vill inte ta upp en diskussion om det. Jag tycker också att invandrarministern missförstår mig när jag säger att den tradition vi har i Sverige när det gäller att tillämpa konventioner är litet vilseledande jämfört med hur man gör i andra länder. Det går inte att jämföra direkt. Det handlar också om hur rättsapparaten i övrigt fungerar. Jag för min del är övertygad om att man i den svenska rättsapparaten är väldigt noga med att följa de lagar som gäller. Däremot skall man inte följa konventioner. Därför är det oerhört viktigt att vi inför barnkonventionen i svensk lag om vi vill verkställa den. Det var poängen. Jag tycker att det också är viktigt att skapa ventiler för att överklaga just den här typen av fall vi nu har sett, och som jag har refererat till, till regeringen. Jag har förstått att även Ingvar Carlsson tycker att det är viktigt att en sådan möjlighet öppnas. Det förslag som Görel Thurdin tog upp här, att låta Barnombudsmannen få möjlighet och rättighet att överklaga till regeringen, tycker jag att vi skulle kunna ta fasta på. Det är ett bra förslag. Det hade varit intressant att höra hur invandrarministern ser på det konkreta förslaget, eller höra om han har något bra konkret motförslag. Vi har ett hårdnande klimat enligt en rad advokater och andra organisationer, Caritas t.ex., när det gäller hanteringen av flyktingbarn. Det är därför jag har gått in och agerat i den här frågan. Jag kan förstå att de som jobbat länge med de här frågorna kanske tycker att det alltid har varit besvärligt, men jag tror att klimatet hårdnar, tyvärr. Därför måste vi vidta åtgärder.
Herr talman! Vi skall inte låta invandrarministern göra det så enkelt för sig att han skall få skylla på den borgerliga regeringen som satt vid makten tidigare. Den socialdemokratiska regeringen har suttit vid makten ett drygt år nu, och inte kan jag säga - jag säger detta utan att vara speciellt elak - att ni har varit speciellt på hugget och velat driva igenom frågan om att införliva barnkonventionen med svensk lag med någon större ambition. Den har i stort sett bara kommit upp nu i socialutskottet. Men regeringen skall rätta till bristerna, säger ministern. Det skall ni göra. Vi väntar, och jag väntar speciellt, med glädje på att se vad det är för någonting som regeringen tänker rätta till och vad det är som kommer att vara en hårdnande attityd. Frågan är rent generellt hur regeringen ser på gravt handikappade barn och på vilken nivå ribban skall ligga när man tar hänsyn till dem. Vi behöver inte diskutera om det skall vara det enda skälet, för det är en självklarhet i Sveriges riksdag att det inte skall vara enda skälet. Det är bara invandrarministern som har haft den åsikten att den här familjen bara har det skälet att de har fyra handikappade barn. Så är inte fallet, vilket man ser om man studerar ärendet. Man kan faktiskt inte ens som statsråd påstå att det förhåller sig så. Frågan är alltså: Var lägger man ribban när det gäller gravt handikappade barn och deras möjligheter till en framtid? Det finns en del kommentarer till de utredningar som nu är avslutade. Barnombudsmannen framför allt kommenterar Flyktingpolitiska kommitténs uppdrag så att han föreslår att utlänningslagen skall ha regler om att man i beslut i asylärenden rörande barn skall ta hänsyn till både barnens nuvarande och deras framtida behov, samt just det som har varit fundamentalt, tycker jag, i den här debatten, nämligen att inte skilja barn från någon av föräldrarna. Det är bra att vi har fått i varje fall det svaret. Jag vill avsluta med att säga att jag anser att barn har lika värde oavsett vilka de är och skall behandlas därefter. Det är oerhört viktigt. Jag förutsätter att socialutskottet inkorporerar barnkonventionen i de svenska lagar där den bör finnas. Det skall inte vara ett skäl för varken invandrarministern eller regeringen, oavsett vilken regering vi skall ha i det här landet, att påpeka att det står något annat i någon annan svensk lag, och att den lagen har företräde. Anser man det skall man inte skriva på barnkonventionen.
Herr talman! Det är så, Roy Ottosson, att jag inte nonchalerar enskilda fall. Hela den verksamhet som jag är ansvarig för som minister handlar om enskilda fall - bara enskilda fall. Inte ett enda kollektivt beslut om tre eller åtta eller tolv eller tiotusen personer, utan det handlar om individuella ärenden. Jag kommer i kontakt med en del av dem. Eva Zetterberg frågade mig tidigare hur många av dessa människor jag träffar. Jag träffar väldigt många av dem. Om jag skulle få bestämma själv i alla de här frågorna, utan att bry mig om regelverk och lagar som ni i riksdagen har bestämt att vi skall följa, kanske jag skulle säga: Ja, det där var förfärligt, och hon eller han måste få stanna. Men då skulle vi utlämna det här totalt åt mitt godtycke. Jag har träffat jättemånga människor som upprörda, ledsna och förtvivlade tar upp sina fall med mig och vill ha svar på en massa frågor. Och så får jag säga till dem, precis som jag säger till Roy Ottosson: Jag kan tyvärr inte gå in och diskutera ditt fall, det går inte. Jag får inte göra det, och jag kan inte göra det. En sak som det omedelbart faller på, om jag fick göra så här, är att jag också måste känna till fallet om det skall vara någon mening med den diskussionen. Det är enkelt för en meddebattör att oanmält ta upp ett fall och tala om hur saken ligger till, och veta att den han eller hon debatterar med inte har en chans att säga emot. Då blir det som debattören säger sanning. Det är ett litet knepigt sätt att debattera, när man som riksdagsledamot dessutom vet att vi inte i den här kammaren kan diskutera enskilda fall. Utanför den här kammaren kan jag inte heller göra det. Jag skulle gärna vilja göra det, t.ex. i de tidningsdebatter som förekommer om enskilda fall, om Chrisen och Monica Barrantes och hennes lilla bebis och sådana fall, men jag kan inte gå ut och ta den debatten. Jag skulle gärna vilja göra det, men jag kan inte, därför att då bryter jag mot regeringsform och konstitution. Den respekten för vår egen konstitution och regeringsform måste man också ha som riksdagsman, tycker jag. Annars blir det litet konstigt. Det är mot den bakgrunden jag säger att jag inte kan gå in i ett enskilt fall och debattera det, även om jag skulle önska att jag kunde det. Det vore enklare om man hade hela fallet framför sig. Men då snubblar vi bl.a. på sekretessreglerna, som är till skydd, inte för mig, utan för den individ som har fått sin ansökan prövad. Utan en fullmakt kan jag inte diskutera hela ärendet. Därför blir debatten litet snedvriden emellanåt. När det gäller Görel Thurdins förslag om en Barnombudsman är det en fråga som jag inte kan stå här och svara på. Jag bara noterar att jag har det uppskrivet på mitt papper, och sedan får man se om man skall göra någonting av det eller inte. Det är svåra frågor. Återigen - jag vänder mig nu till Sigge Godin - är det så med handikappade barn så att jag inte kan det ärendet. Därför kan jag inte svara på din fråga. Dessutom får jag inte heller gå in och diskutera den frågan, och det vet Sigge Godin. Därför är det meningslöst att ställa den frågan. Jag vet inte grunderna för den. Jag kommer att ta reda på dem, men jag kan ändå inte diskutera ärendet med Sigge Godin.
Herr talman! Christin Nilsson har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att förbättra för kvinnor, så att de inte slås ut från arbetsmarknaden. Hon frågar vidare om det kommer något åtgärdspaket speciellt riktat till kvinnor och om det i så fall är inriktat på kompetenshöjning. Det finns i dag många positiva tecken på arbetsmarknaden. Sysselsättningen har ökat väldigt snabbt. Arbetslösheten sjunker. Men det finns också många skäl att vara djupt bekymrad. Arbetslösheten sjunker alltför långsamt för att jag skall vara nöjd. Detta gäller speciellt kvinnors arbetslöshet. Denna utveckling oroar mig mycket, och jag avser att följa den noggrant. För att ha underlag i detta arbete har jag skärpt kraven på att den statistiska information som tas fram på AMS och på Arbetsmarknadsdepartementet skall vara könsuppdelad. Jag håller med Christin Nilsson om att en grupp som drabbas mycket hårt under senare år är de som haft administrativa arbeten på kontor, en grupp som till övervägande del består av kvinnor. Kanske är det kvinnor som arbetat en stor del av sitt liv i företag och förvaltningar som blir uppsagda, ofta till följd av utvecklingen av teknikstödet. Jag håller också med om att det är viktigt att dessa kvinnor får möjlighet till kompetensutveckling för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsutbildningen spelar här en viktig roll. Jag har under senare tid också träffat människor som arbetar med s.k. Brytprojekt som riktas mot denna grupp. Det är viktigt att de erfarenheter som man får av dessa projekt tas till vara så att de kan bli en del av förmedlingens ordinarie verksamhet. Det är en självklarhet att arbetsmarknadspolitiken måste utformas så att kvinnor i samma mån som män kan dra fördel av den. Jag tycker därför att vi måste skärpa uppmärksamheten på hur åtgärderna påverkar män respektive kvinnor. En åtgärd som i hög grad riktats mot kvinnor är de kommunavtal som slutits med länsarbetsnämnderna i syfte att senarelägga uppsägningar och ge utrymme för kompetensutveckling. Kanske kan man säga att denna åtgärd kan ses som ett "paket" riktat till kvinnor, som Christin Nilsson efterfrågar. Många av dessa avtal faller nu ut, och det är för tidigt att säga om det kan bli någon fortsättning av liknande slag. För närvarande överväger jag hur sådana avtal skulle kunna utvecklas. Som framgått av tillväxtpropositionen avser regeringen att nästa år återkomma med en samlad proposition om arbetsmarknadspolitiken. Ett viktigt underlag för denna proposition kommer att lämnas av den särskilda utredare som för närvarande analyserar hur kvinnors arbetsmarknad ser ut i förhållande till männens arbetsmarknad. En fördel - för att avslutningsvis peka på något positivt - är att kvinnor i förhållande till män generellt har högre utbildning. I morgondagens arbetsliv kommer kunskap och kompetens att vara ett avgörande konkurrensmedel på arbetsmarknaden.
Herr talman! Jag vill börja med att tala om att mitt engagemang i den här frågan är så stort att jag i morse inte uppmärksammade när förste vice talman Anders Björck inträdde i kammaren. Det vill jag be om ursäkt för. Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för svaret, som jag är väldigt nöjd med och som ger en positiv signal till de kvinnor som i dag går arbetslösa. Kvinnors arbetsmarknadssituation är väldigt besvärlig. Detta påpekar också arbetsmarknadsministern i sitt svar. Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi politiskt tar tag i den här frågan, detta framför allt för att - just det som nämns i svaret om kvinnors arbetslöshet - kvinnors arbetslöshet sjunker långsammare än männens. Konjunkturuppgången i dag är inom typiskt manliga arbetsområden medan det på kvinnors arbetsområden fortfarande pågår strukturförändringar. Jag tänker då först och främst på den offentliga sektorns pågående förändring. Det är också mycket bra att vi får en könsuppdelad information från AMS och Arbetsmarknadsdepartementet så att vi vid behov kan sätta in åtgärder som lindrar eventuella snedvridningar. Detta är också viktigt för att man skall kunna se efter om de åtgärder som redan är beslutade kommer männen bättre till godo. I samband med detta kan jag dock inte låta bli att ställa frågan till arbetsmarknadsministern: Har man inte redan en viss information om hur denna fördelning mellan kvinnor och män ser ut när det gäller arbetsmarknadsåtgärder? Om denna information finns, hur är i så fall fördelningen? Är den 50-50 eller 60-40 till männens favör? Herr talman! I sitt svar säger arbetsmarknadsministern att regeringen avser att lägga fram en samlad proposition om arbetsmarknadspolitiken nästa år, och det är bra. Jag hoppas att många som kan och känner till kvinnors olika situationer på arbetsmarknaden får vara med och påverka innehållet i denna proposition. Arbetsmarknadsministern kommenterar också den situation som många kvinnor som blivit arbetslösa befinner sig i, dels till följd av konjunkturen, dels på grund av strukturförändringar inom kontorsyrkena. Jag tycker mig kunna läsa mellan raderna att arbetsmarknadsministern är bekymrad över denna grupps situation i dag. Han håller säkert med mig om att det är ett stort problem. Detta problem har funnits länge för denna yrkesgrupp, och man inte på riktigt allvar tagit tag i det för att lindra effekterna av strukturförändringen. Jag tänker inte lasta arbetsmarknadsministern för detta. Tvärtom anser jag att Anders Sundström är den arbetsmarknadsminister som nu har möjlighet att ta itu med frågan och som verkligen kan lägga fram ett förslag till lämpliga åtgärder. Det finns en del åtgärder som man kan sätta in. En åtgärd är att ge förutsättningar för en del av dessa kvinnor att få den kompletterande utbildning som arbetsmarknaden i dag kräver för att man skall få jobb inom detta område. Den utbildning som krävs är utbildning i data, språk plus någonting annat, t.ex. utbildning i marknadsföring och personaladministration. Nu menar jag inte att alla skall få denna kompletterande utbildning. Vi måste titta även på andra områden, och då tänker jag framför allt på miljöområdet och kulturområdet. Kommer man från regeringens sida att lägga fram förslag om konkreta arbetsmarknadsåtgärder med inriktning på just denna yrkesgrupp där kompetensutvecklingen är en mycket viktig del?

Herr talman! I dag har vi den högsta arbetslösheten sedan 30-talet och den sjunker ju inte drastiskt, framför allt inte kvinnornas arbetslöshet. Kvinnornas arbetsmarknad minskar genom framför allt nedskärningar inom den gemensamma sektorn och ökade ekonomiska belastningar på kommunerna. Ett strikt tak för den gemensamma sektorns utgifter begränsar den kommunala handlingsfriheten ytterligare, vilket i sin tur leder till ytterligare nedskärningar. Nedskärningarna inom den gemensamma sektorn leder till att kvinnor även inom den privata sektorn tvingas acceptera s.k. atypiska jobb för att kunna kombinera förvärsarbete med skötsel av små barn. I kommunerna dras hemtjänsten in på grund av dålig ekonomi, vilket leder till att ett ökat ansvar för gamla föräldrar läggs på kvinnorna. Vi är inne i en nedåtgående spiral vad gäller kvinnors arbete och jämställdheten över huvud taget. I stället för heltidsarbete erbjuds arbetslösa och korttidsutbildade kvinnor deltidsarbete på osäkra villkor. Kvinnor som arbetar kortare tid än de önskar betraktas inte som arbetslösa. Servicen på arbetsförmedlingen är inte heller lika för kvinnor och män. Samtidigt som en stor grupp arbetar ofrivillig deltid arbetar många, främst män, övertid. Jag vet att arbetsmarknadsministern brukar tycka om när jag drar litet historia, så det tänker jag göra nu också. I övergången mellan jordbrukssamhället och industrisamhället förändrades kvinnornas situation. Familjerna flyttade in till städerna för att, som man trodde då, skära guld med täljknivar. I stället för att försörja sig på jordbruket blev familjerna nu beroende av en lön från ett förvärvsarbete. Detta försatte de ogifta kvinnorna i en väldigt prekär situation. Tidigare hade de arbetat på faderns eller broderns gård och för det fått mat och husrum. Nu blev de helt utan försörjning. Samhället blev då tvingat att ändra på de lagar som förbjudit kvinnor att arbeta mot försörjning. Men då fanns det inte en arbetsmarknad, vilket det trots allt gör i dag, utan man skapade jobb. Ett sådant arbete var arbete på kontor, som ditintills befolkats av män. Det betydde inte att männen flyttade på sig. I stället blev de nu chefer och kvinnorna fick ta sig an de monotona och enahanda kontorsuppgifterna. Lönen sattes efter behov och eftersom kvinnor ansågs ha färre behov än män blev den följaktligen lägre. I dag befinner vi oss i en liknande brytning. Vi är på väg in i tjänstesamhället. Det skulle kunna innebära en gyllene tid för kvinnor, men samtidigt har datoriseringen av kontoren inneburit en katastrof för många kvinnor med administrativa jobb. Utvecklingen går mot att chefer och handläggare tar hand om sin egen administration och skriver sina egna dokument. Faxen har inneburit lägre krav på dokumentens utformning m.m. Datoriseringen har gjort detta möjligt, och lågkonjunkturen har gjort det nödvändigt för många företag och myndigheter att skära på det sättet. Genom besparingar och ibland s.k. rationaliseringar har arbetsuppgifter som normalt ligger på den administrativa personalen delats upp på chefer och handläggare. Detta innebär egentligen ett enormt slöseri med pengar. Jag tror att det finns en gräns när effektiviteten inte längre ökar och när det inte längre uppstår någon rationaliseringsvinst när man avskaffar administrationen. Det kan faktiskt inte vara ekonomiskt lönsamt att en chef med hög lön utför arbetsuppgifter som normalt skall ligga på en sekreterare. Det är att blunda att tro att arbetsuppgifterna försvinner i och med datoriseringen. De förenklas, men de försvinner inte. Hundratusentals kvinnor håller nu på att förlora fotfästet på arbetsmarknaden. På något sätt tycks inte det bekymra regeringen. Jag tänker då närmast på de ensidiga nedskärningarna inom den gemensamma sektorn. I stället för att satsa på lågavlönade och korttidsutbildade kvinnor satsar man stora pengar på I tillväxtpropositionen står det: "Många av de som arbetat i eller utbildat sig för arbeten i den offentliga sektorn kommer att behöva söka sig till andra delar av tjänstesektorn eller andra expansiva sektorer på arbetsmarknaden. Det kommer att behövas åtgärder för att underlätta för dem att klara denna omställning." Det hade varit bra om regeringen i de meningar jag citerade hade skilt ut den grupp av kvinnor som kommer att drabbas och bidragit till att synliggöra dem. För det är kvinnor det handlar om. Var finns åtgärderna? Var finns det kvinnliga ROT-programmet? De senaste åren har över 100 000 kvinnor lämnat den gemensamma sektorn och ytterligare 100 000 riskerar att förlora sina jobb när kommuner och landsting får minskade resurser. Skall alla dessa kvinnor ges en reell möjlighet att komma tillbaka till arbetsmarknaden krävs en djup och bred kompetenssatsning. Alla dessa kvinnor har ställts inför det faktum att deras yrken är bortrationaliserade eller att deras arbetsmarknad krympt. Arbetsmarknaden ställer i dag andra krav på utbildning. Ny teknik och ny arbetsorganisation har förändrat arbetslivet. Det är bra att regeringen föreslår utredningar som skall komma med förslag om ett nationellt kunskapslyft och om satsningar på vuxenstudier och kompetensutveckling inom näringslivet. Men var finns det strategiska kompetensutvecklingsprogram som behövs för att bygga broar som leder de här kvinnorna tillbaka till arbetslivet? Det frågar jag och det frågar de 200 000 kvinnor som blivit arbetslösa inom kontorsadministration, vård och omsorg. LO-kvinnorna ställer frågan och de syftar då på att kvinnorna i Sverige under lång tid har kunnat försörja sig själva och leva självständiga liv. Betraktar politikerna och makthavarna detta bara som en parentes i historien?
Herr talman! Jag skall börja med ett resonemang om vilka förutsättningarna är för att vi skall kunna fortsätta den fantastiska utveckling vi har haft under ett antal årtionden. Hela sysselsättningsökningen skedde då bland kvinnorna. Det är faktiskt så att under en ganska lång tid sjönk sysselsättningen bland männen men ökade stadigt bland kvinnorna. Man kan fråga sig om detta var ett resultat av arbetsmarknadspolitik eller om det var ett resultat av någonting annat. Jag hör till dem som tror att det var ett resultat av någonting annat. Vi hade nämligen en kraftig tillväxt i Sverige och den tillväxten skapade resurser som vi använde till att bygga ut den privata och den offentliga tjänstesektorn kraftigt. Varuproduktionen effektiviserades och rationaliserades. Det är viktigt att säga att vi kan bedriva världens bästa arbetsmarknadspolitik, vilket vi förmodligen gör i Sverige, men även om den är oerhört bra krävs det att de andra politikområdena skapar arbetstillfällen. Jag läste en artikel, jag tror att det var i någon av våra rikstidningar, i veckan där man beskrev maktställningen i riksdagen - manligt och kvinnligt. Man gjorde iakttagelsen att kvinnorna är svagare representerade i riksdagen på just de områden som är centrala för att skapa jobb: ekonomisk politik, näringspolitik och utbildningspolitik, kompetens och kunnande. Samtidigt är de starkare representerade inom områden där det handlar om att fördela resurserna. Jag hoppas alltså att ni för den debatt ni tar upp med mig också inom de politikområden som skapar jobb. Jag gör det därför att jag tror att det är väldigt centralt. Jag skall svara på de frågor som Christin Nilsson har ställt. Vi har i dag en ganska god information om vad AMS gör för kvinnor respektive män. Man kan säga att det hittills har varit så att antalet kvinnor i arbetsmarknadspolitiska åtgärder står i proportion till antalet arbetslösa kvinnor. Det är inte så att det har varit en snedvridning i antalet människor, men det har alltid förts en diskussion om pengarna. Det är ju klart att bygginvesteringar, broar, vägar och hus är dyrare än satsningar på kontorssektorn, vård och omsorg. Men förhoppningsvis har en sådan investering som att bygga om ett servicehus eller ett sjukhem också ganska stor betydelse för arbetsmiljön för de kvinnor som jobbar i de här husen. Det är ju huvudsakligen kvinnor som jobbar där. Inför den arbetsmarknadspolitiska propositionen som skall komma i mitten av nästa år är det väldigt viktigt att vi har många kvinnor med i den diskussionen. Jag tror nämligen att det väldigt mycket kommer att handla om hur vi skall använda arbetsmarknadspolitiken mer effektivt på den lokala nivån. Då gäller det att anpassa arbetsmarknadspolitiken till de många tusen olika arbetsmarknader vi har i Sverige. Framför allt är det så att vi går över i ett skifte där vi nu har ett bra drag i exportindustrin och byggsektorn, medan hemmamarknad och offentlig sektor fortfarande har problem. Där finns huvudsakligen kvinnorna, och det betyder att arbetsmarknadspolitiken får en kraftigare inriktning på kvinnor och på glesbygd. Vi har ju också skillnader mellan de olika regionerna. Nilsson nämnde när det gäller kontorsyrkena - data, språk och personaladministration? Det som vi har genomfört och just nu håller på med och som jag tycker ser väldigt intressant ut är datorteken som vi nu erbjuder ungdomar. När vi har fått upp volymen på den verksamheten finns det väl anledning att fundera över om man skall ha den begränsning i regelverket som gör att den bara riktar sig mot ungdomar. Detta är ju en väldigt viktig investering i kunnande och kompetens för dem som i dag är svagast på arbetsmarknaden. Jag känner mig egentligen rätt stolt över att de svagaste på arbetsmarknaden nu får utbildning inom det område som har störst betydelse på en framtida arbetsmarknad. Sedan vill jag säga några ord till Margareta Andersson. De Brytprojekt som pågår runt om i landet är väldigt intressanta och spännande, och jag följer dem noga. Jag tror att det i stor utsträckning handlar om attityder. Jag är inte mycket för regler, men jag vill gärna behålla ett särskilt anslag just för Brytprojekten. Jag tror att det handlar om attityder också inne i AMS När det gäller kommunerna och vård och omsorgsområdet vill jag säga att det finns nackdelar med de gamla kommunavtalen. De tog inte tillräckligt tydligt sikte på att stärka kompetensen och möta en ny situation när rekryteringen i hälso och sjukvården tar fart. Det ligger ändå ganska långt bort i tiden - säkert fyra fem år fram i tiden. Då ser arbetsplatserna ut på ett helt annat sätt än i dag, och då är det bra att vi använder de arbetsmarknadspolitiska pengarna till någonting mer offensivt än att passivt upprätthålla den situation som råder i dag under sex eller tolv månader. I så fall använder vi egentligen pengarna på ett ineffektivt sätt. Det är det jag menar i svaret till Christin Nilsson - jag vill fundera över hur det där ser ut. Till Ulla Hoffmann vill jag kortfattat - tiden rinner i väg - säga följande. Jag tycker inte att vi har en nedåtgående spiral längre. Vi har faktiskt en ökning av sysselsättningen, och jag vill hävda att regeringen verkligen bryr sig om den situation vi har. Jag får säkert chans att återkomma till detta.
Herr talman! Naturligtvis är det i diskussionen i det här ämnet oerhört viktigt att ta hänsyn till tillväxten. Vi kan ju inte bortse från tillväxten bara för att vi är kvinnor och tro att vi skall ha en speciell arbetsmarknad vid sidan om. Jag tillhör dem som anser att industrin kommer att fortsätta att vara viktig i Sverige, även om tjänstesektorn ökar i förhållande till industrin. Men samtidigt krävs det att vi kvinnor också får del av utvecklingen när den här delen ökar och får den kompetensutveckling som krävs. Det vi kan se i kontorsadministrativa yrken är att man har tagit bort de enkla göromålen och i stället tagit in nya anställda med en annan kompetens. Där har många kvinnor inte hängt med utan ställts utanför. Det kan vara ett problem för dem som är i 45-50-årsåldern, som Margareta Andersson visade på. När det gäller arbetsmarknadspolitiken i dag vill jag säga att det naturligtvis kostar mycket mer pengar att anlägga vägar osv. Men det är naturligtvis riktigt, som Anders Sundström säger, att de i förlängningen skapar sysselsättning även för kvinnor, och det är ju bra. Något som jag har fundera mycket över när det gäller arbetslösheten inom kontorsadministrativa yrken och även andra s.k. typiska kvinnoyrken är att männen nu går in där. Jag har ofta tagit som exempel att man ser fler och fler manliga flygvärdinnor när man flyger. Jag har undrat: Är det faktum att männen även söker sig till typiskt kvinnliga yrken ett resultat av att vi driver ett jämställdhetsarbete eller är det i stor utsträckning ett resultat av att vi har haft och har en hög arbetslöshet? Än så länge har vi inte sett något i lönekuvertet. Det är därför jag poängterar att det är så viktigt att man lyfter kompetensen och att man kan ha någon form av ROT-program, som Ulla Hoffmann talade om, för att lyfta just de administrativa gruppernas kompetens. Det är bra att Anders Sundström redan har tänkt på att man framöver kan utnyttja det här med datorteken för kvinnorna.

Herr talman! Det är riktigt som arbetsmarknadsministern säger - jag tror också att det var andra faktorer som gjorde att kvinnorna kom ut på arbetsmarknaden på det sätt som vi gjorde på 1960-talet. Det var byggandet av den generella välfärdsstaten som gjorde att kvinnor fick gå ut på arbetsmarknaden och så att säga ta över ansvaret för den. Det är därför jag ser med oro på hur vi skär där. Jag driver inte bara socialförsäkringsfrågor, utan jag har det övergripande ansvaret för kvinnofrågorna i mitt parti och är i den egenskapen inblandad i alla diskussioner, även de ekonomiska. Jag vill också säga att jag tycker att det är bra att arbetsmarknadsministern har uppmärksammat det här med statistiken från både AMS och departementet. Den är viktig när det gäller synliggörandet av kvinnors situation. Har man inte könsbaserad statistik kan man föreslå ensidigt manliga ROT-program - då är kvinnorna osynliggjorda. Då utgår man från att det finns ett allmänintresse som gäller både kvinnor och män. Vad gäller den särskilda utredare som nu skall kartlägga kvinnors arbetsmarknad vill jag säga att jag tycker att det är bra med sådana kartläggningar. Men vi skall också komma i håg att hon enligt direktiven inte skall komma med några förslag - hon skall enbart kartlägga. Jag vill också ge en eloge - det blir mycket beröm just nu - till arbetsmarknadsministern för att han faktiskt säger att kvinnor generellt har hög utbildning. Det tycker jag är mycket positivt. Det är nämligen inte alla som vet det. Det är därför glädjande att en nyckelperson som Anders Sundström vet om det. Jag har arbetat som sekreterare i mer än 20 år, och under mina sista år som sekreterare gjorde jag en undersökning som visade just att kvinnorna generellt hade en hög utbildning. Den undersökningen ledde också till ett synliggörande av den kontorsadministrativa personalens arbetsuppgifter. Den visade att kvinnornas arbetsuppgifter var sammansatta som ett stort pussel; de hade många olika arbetsuppgifter men kallades för sekreterare. Tack vare den undersökningen kunde vi då också bena upp de olika arbetsuppgifterna, vi kunde ge kompetensstärkande utbildning, vi kunde föreslå olika tjänster, osv. Jag har tyvärr inte med mig något exemplar av boken, men jag skall med glädje se till att arbetsmarknadsministern får den.
Herr talman! Jag vill redovisa några synpunkter. Först vill jag säga till Christin Nilsson att jag tycker precis som hon - det är oerhört väsentligt att göra kompetenssatsningar. Sedan är alltid frågan: Varifrån skall vi få pengar för att klara det? Vi har förhandlat med EU om att en hel del av det EU-stöd som Sverige får skulle gå till arbetsmarknadspolitik. Jag fick litet kritik för det i riksdagen - det var inget viktigt, sade man när vi hade den debatten i riksdagen för snart ett år sedan. Jag hör till dem som tycker att arbetsmarknadspolitik är viktigt. En stor del av satsningarna inom arbetsmarknadspolitiken - ungefär 3,5 miljarder - lägger vi just på en kompetenssatsning, som vi redovisar i tillväxtpropositionen. Det går alltså till dem som redan har jobb. Jag tycker att den erfarenhet man kan dra av de senaste åren är att det är oerhört allvarligt. Det finns så många ute i jobb som inte får del av kompetenssatsningar. När företaget eller arbetsplatser försvinner står de helt "nakna" och ligger oerhört dåligt till. Därför känner jag en stor tillfredsställelse i att vi satsar de här pengarna på att stärka kompetensen för dem som arbetar på arbetsplatser där det bara satsas litet på kompetens. Jag menar att detta också är en mycket tydlig signal om att detta handlar om tillväxt, eftersom det redovisas i tillväxtpropositionen. Jag vill också slå ett slag för arbetsmarknadsutbildningen. Många säger att den är dålig. Glädjande nog tog Susanne Ackum-Agell tillbaka sin forskarrapport förra söndagen. Den användes flitigt i EU valrörelsen av politiker som ville skjuta sönder arbetsmarknadspolitiken. Arbetsmarknadsutbildningen är ett utmärkt instrument att använda för att hjälpa arbetslösa som i sitt yrkesliv inte har fått chansen att utveckla sig. Det är någonting som jag verkligen vill försvara. Christin Nilsson tog ett exempel med flygvärdinnor. Jag vill ytterligare understryka att jag tror att vi behöver många flera Brytprojekt, dvs. satsningar på att få män att gå in i typiskt kvinnliga yrken och tvärtom. Jag tycker inte att man skall vara så ledsen över att det är flera män i kabinerna i flygplanen. Det är förresten inte säkert att Christin Nilsson och jag över huvud taget kan flyga någonstans i dag. Vi får se hur det blir. Till Margareta Andersson vill jag säga att Sverige har en oerhört god statistik när det gäller utbildningsbehov. Vi har en ordentlig kartläggning av de arbetslösa och vilken kompetens och standard på utbildning de har. Detta är mycket väl tillgodosett. Däremot har vi fortfarande mycket lång väg att gå innan vi kan säga att vi har individuella handlingsplaner för varje enskild arbetslös person, där man från samhället sätter sig ner tillsammans med den enskilde pratar igenom vad som är nytt, vad den arbetslöse skall göra, vad som krävs av den arbetslöse och av samhället. Denna brist kan man kritisera. Med den mycket stora arbetslöshet vi fortfarande har, har man svårt att klara av individuella handlingsplaner. I arbetsmarknadspolitiken har jag ändå valt att prioritera ökade resurser för att vi skall kunna ha fler handläggare på arbetsförmedlingarna än vad som ryms in i den ordinarie budgeten. Jag tror att om man skall försöka rangordna de åtgärder man sätter in på en arbetsförmedling är den individuella handlingsplanen, trots att det inte är en utbildning, oerhört viktig och kanske t.o.m. den viktigaste åtgärden. Det är mycket viktigt att man kommer överens och har ett kontrakt om vilken väg man skall gå. Ulla Hoffmann talade om kartläggningen och att det finns några nya förslag. Jag vill bara säga att det kan man naturligtvis hoppas. En stor arbetsmarknadspolitisk kommitté arbetar nu också med arbetsmarknadspolitiska förslag. Jag kände ett behov av att också göra en kartläggning. Jag tror att politiken i stor utsträckning utformas i opinionsbildning, och inte i utredningar. Den här typen av rapporter som vi nu jobbar fram tror jag kommer att få mycket stor betydelse i opinionsbildningen. Det gäller att driva frågan om kvinnors arbetsmarknad och kvinnors möjlighet att finnas på arbetsmarknaden. Jag vill sluta där jag började mitt förra inlägg. Jag vill avsluta med att säga att jag tror att det är oerhört viktigt att vi nu koncentrerar den ekonomiska politiken på att också få fart på hemmamarknaden och tjänstesektorn. Det är först då vi får riktig effekt på sysselsättningen. Väldigt många kvinnor är av två skäl sysselsatta framför allt i denna privata tjänstesektor som vi pratar så litet om. Det första skälet nämnde jag i interpellationssvaret. Speciellt bland unga kvinnor satsar man mycket mera på utbildning än vad män gör. Dessutom finns det en helt annan rörlighet när det gäller yrke, bransch och geografi bland kvinnor än bland män. Jag tror att den tillväxten har en oerhörd betydelse för att pressa ner arbetslösheten.
Herr talman! Jag tycker att EU-fonden och det som jag har läst i tillväxtpropositionen i detta fall är mycket positivt. Ute i företagen kan man då genomföra en kompetensutveckling så att färre kvinnor ställs utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Jag tänker naturligtvis framför allt på kvinnorna inom kontorsyrkena. Jag är inte alls ledsen för att det blir flera manliga flygvärdinnor. Jag bara undrade om det är arbetslösheten och inte vårt jämställdhetsarbete som är orsaken. Män har ändock lättare att komma in på kvinnliga arbetsmarknader än vad kvinnor har att komma in på manliga. När det gäller möjligheterna att flyga i dag, verkar det som om Anders Sundström har större chans än jag att kunna flyga från Stockholm. I annat fall kan vi träffas och prata vidare i den här frågan.
Herr talman! Den ekonomiska politiken är viktig. Den är mycket viktig för att vi skall få snurr på hemmamarknaden. Detta är dock ingen ekonomisk debatt. Jag är inte Johan Lönnroth och arbetsmarknadsministern är inte Göran Persson, så jag skall inte ta upp vad nivåerna i socialförsäkringen innebär för hemmamarknaden. Låt mig säga att jag delar arbetsmarknadsministerns uppfattning om att kartläggning är bra, det är inte det som det är fråga om. Jag hade önskat att det i Åsa Regnérs uppgifter också skulle ha ingått att komma med förslag. Jag tror inte att man bara kan göra som arbetsmarknadsministern säger och lita till vad opinionen säger. Opinionen är ganska stark. Det har vi fått se när det gäller privata pensionsförsäkringar och när vi sänkte avdragsrätten. De starka rösterna gör sig hörda. De som behöver hjälp av arbetsmarknadspolitiska åtgärder och arbetsmarknadspolitiska propositioner är de som inte kan göra sina röster hörda i opinionen. Jag hoppas och jag har förstått att arbetsmarknadsministern kommer att se till att bedriva ett konstruktivt arbete vad gäller kvinnors arbetsmarknad och för att komma med konstruktiva förslag i den arbetsmarknadspolitiska propositionen. Jag ser fram emot den. Jag delar också uppfattningen att arbetsmarknadsutbildningen inte är dålig. Jag har själv fått en sådan, och den har medfört att jag nu sitter i riksdagen. Så till frågan om att män går in i kvinnliga yrken. Vi har när det gäller kvinnorna en strukturell arbetslöshet. Vi skär ned på den gemensamma sektorn, och kvinnorna måste göra någonting annat. Jag delar Christins farhågor att det är arbetslösheten som är orsaken till att fler män i dag går in i kvinnliga yrken. Det omvända förhållandet ser man inte lika ofta. Sådana signaler måste man faktiskt vara mycket uppmärksam på, så att vi inte får en backlash som vi inte vill ha.